Herr talman! I den svenska pressen förekom för en tid sedan en uppmärksammad debatt om förment åsiktsregistrering vid en värnpliktsriksdag i Örebro. Det som där förekom ansågs som ett obehörigt intrång i den personliga åsiktsfriheten och möttes med stark kritik, inte minst från riksdagens sida. I dag har riksdagen att ta ställning till ett förslag om införande av ett centralt personregister som fullt utbyggt kommer att innebära ett liknande intrång i den personliga integriteten, som endast kan elimineras genom lagstiftningsåtgärder avseende offentlighetsprincipens tillämpning för ADB-informationen. Sådan lagstiftning saknar vi ännu, och i avvaktan på den anser vi reservanter att inrättandet av ett centralt personregister bör anstå till dess frågorna om offentlighet och sekretess blivit prövade av riksdagen. Datatekniken har bara på ett tiotal år fullständigt förändrat en mängd rutiner i samhället. Detta har skett utan att några direkta beslut har fattats i riksdagen om inriktningen av användandet av detta nya hjälpmedel. Datatekniken påverkar en mängd faktorer som har stor betydelse för den enskilde individen, t.ex. hans rättsskydd och hans skydd för den personliga integriteten. Det är därför nödvändigt att vi snarast möjligt får till stånd en ingående debatt om hur den nya tekniken bäst skall kunna användas för att tjäna de enskilda människorna och inte komma att härska över människorna. Vad frågan ytterst gäller är hur informationsoch kontrollsystemen i samhället skall byggas upp och hur den demokratiska kontrollen av dessa system skall kunna utövas. En allmän princip för uppbyggnaden av den datalagrade informationen måste vara att den skall vara decentraliserad. Man eliminerar därmed inte möjligheterna för missbruk av informationen, men man försvårar detta. Under alla omständigheter måste decentraliseringen vara den rådande principen så länge man inte har en tillfredsställande lagstiftning. Det decentraliserade datasystemet är för närvarande det enda skydd den enskilde individen har. Dessa synpunkter kommer vidare att utvecklas av herr Olof Johansson i Stockholm, som också är anmäld på talarlistan. I nu berörda sammanhang har vi främst att ta ställning till ett konkret register för ADB-användning. Jag vill då betona att ett införande av ett centralt personregister i nu rådande rättsläge är av avgörande principiell betydelse för det fortsatta handhavandet av datafrågor. Det centrala problemet är om vi skall införa ett centralt personregister utan att ha en ordentlig lagstiftning som garanti för att systemet icke missbrukas. Utskottsmajoriteten verkar vara väl medveten om de principiella betänkligheter, som kan riktas mot införande av denna typ av register i nu rådande rättsläge, men anser sig likväl ha skapat tillräckliga garantier mot missbruk. Det skydd som utskottsmajoriteten förordar kan sammanfattas i tre punkter: 2. Ett förlitande på de spärrmöjligheter som datatekniken erbjuder. 3. Inrättande av en rådgivande parlamentarisk nämnd som Kungl. Maj:t skall rådgöra med innan anslutning till CPR beviljas. Det kan tyckas att dessa åtgärder erbjuder ett tillfredsställande skydd för den personliga integriteten. Jag tror dock att denna fråga måste ses i ett större perspektiv. Räcker detta integritetsskydd vid en utvecklad och fullt utbyggd datateknik? Kommer vi att få en datalag som är så stark att den skyddar den personliga integriteten, även om vi har ett centralt register av denna typ? Svaret på dessa frågor måste bli att vi i dag inte vet detta. Med den snabba utveckling vi för närvarande har inom datatekniken är det omöjligt att bedöma vilka konsekvenser inrättandet av ett centralt register kan få. Vi måste därför avvakta och ta ställning till detta den dag vi har en färdig datalag, mot vilken man kan bedöma effekterna av ett sådant här system. Herr talman! Jag vill betona att det nu inte gäller när vi skall införa ett centralt personregister utan om vi skall göra det. För detta har vi inte beslutsunderlag i dag. Det finns en principfråga i utvecklingen av detta ärende, som berörs ganska ingående i reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 17, nämligen att regeringen sökt ställa riksdagen inför ett mer eller mindre fullbordat faktum. Kungl. Maj:t har redan bundit sig för hyreskostnader för maskiner, och dessa kostnader är väsentligt större än de personalkostnader vi nu har att ta ställning till. Detta agerande från regeringens sida är synnerligen märkligt, då man i andra sammanhang sagt sig vara medveten om de problem ur integritetssynpunkt som finns när det gäller dataregister. Enligt min mening får det helt enkelt inte gå till på det viset att bindande avtal ingås innan beslut fattats i riksdagen. Att så har skett nu kommer att åsamka samhället en kostnad på drygt 3 miljoner kronor, om riksdagen avslår förslaget om införande av ett centralt personregister. Det politiska ansvaret för denna kostnad måste ligga hos regeringen. Jag vill dock uttrycka en förmodan om att ett bifall till reservationen inte innebär att de förhyrda maskinerna kommer att stå oanvända, utan att samhället åtminstone kan täcka en del av sina utgifter genom att hyra ut maskinerna för andra ändamål. Herr talman! Skyddet för den personliga integriteten kan aldrig få bli en kostnadsfråga. Vi kan inte välja mellan pengar och människor. I en valsituation mellan eventuella rationaliseringsvinster och den enskilde medborgarens möjligheter att skydda sig för insyn i sina privata angelägenheter måste man välja det senare alternativet. Det finns i detta sammanhang inget utrymme för chanstagningar. Jag yrkar därmed bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 17.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 17 har vi fogat en reservation, som vänder sig mot att ett centralt personregister införes nu, innan frågan om sekretessbestämmelserna lösts. Vi reservanter anser att den personliga integriteten är i fara om man skapar de tekniska förutsättningarna för att nyttja ett centralt personregister, innan man genom lagbestämmelser skapar garantier för att registret inte skall kunna missbrukas. Gången i det här ärendet är på något sätt bakvänd. Först borde man ha skapat de nödvändiga lagrummen för sekretesskydd och därefter ha vidtagit de åtgärder som erfordras för uppbyggande av ett centralt personregister. Reservanterna vänder sig inte mot att man skapar de tekniska förutsättningar för ett genom datorer uppbyggt personregister som kan ge service åt de statliga myndigheterna och på andra områden inom samhällslivet där behov kan uppstå. Vad reservanterna däremot anser absolut nödvändigt är att man har sådana sekretessbestämmelser att missbruk av personregistret inte kan ske. Man bör därför kunna finna vägar så att det stora register som nu planerats inte fullföljes förrän sekretessfrågan på ett tillfredsställande sätt lösts. Vi tycker det är rimligt att datorerna väntar på lagarna i stället för tvärtom, som utskottsmajoriteten föreslår, dvs. att först bygga ut datorerna och sedan komma med lag. Själva förutsättningen för databankernas användning är den handlingslinje som fastställs efter det att offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén framlagt sina förslag till lag som skall reglera databankernas användning. Den enskilde måste få en garanti för att systemet skall kunna fungera tillfredsställande också ur den enskildes synpunkt och framför allt med hänsyn till berättigade krav på integritetsskydd som den enskilde har rätt till. Reservanterna är fullt medvetna om att datorerna är ett effektivt redskap som kan tjäna samhällsintressena, och de har visat sig ändamålsenliga och lämpliga att använda i det moderna samhället. Datorerna skall dock inte vara ett redskap för olika reklamjippon så att man med deras hjälp sorterar fram vad man tror är särskilt intressanta grupper av köpare. Det har bidragit till att skapa en onödig misstänksamhet mot det seriösa arbete som datorerna kan utföra. På en lång rad av områden i vårt samhälle, där vi ställer höga krav på service, skulle verksamheten starkt försvåras om vi inte hade tillgång till de snabba datorerna, inte minst inom näringslivet där man är starkt beroende av betalningsförmedling, som kan bedrivas på ett ytterst snabbt och tillfredsställande sätt inom bl.a. postgirots och bankernas förmedlingsverksamhet. Även när vi inom det här huset skall beställa våra tågoch flygbiljetter får vi erfara de fördelar som en snabbt arbetande dator kan ge i form av service och snabba besked. Som medborgare kommer vi ofta i kontakt med det arbete som utförs av datorerna, t.ex. försäkringsbolagens premieanvisningar liksom långa rader av övriga bokföringsoch kontosystem, som vi dagligen på ett eller annat sätt berörs av. Förutom att datorerna utför dessa arbeten snabbt och med stor säkerhet frigör de arbetskraft som tidigare sysselsatts med tråkiga och krångliga rutinarbeten. Utvecklingen på datateknikens område har gått synnerligen snabbt, vilket inneburit att lagstiftningen sackat efter. Reservationen försöker balansera kravet på integritetsskydd och lagstiftning mot ett berättigat krav att utvecklingen på detta viktiga område får fortsätta och att kostnadsbesparingar och förenklingar tillvaratas, framför allt i de stora, administrativa processerna i samhället. Det är dock en sak som vi inte kan underlåta att fasthålla vid, nämligen att det i första hand är medborgarnas krav på integritet som skall ha företräde och att man av ekonomiska skäl inte får tumma på det begreppet. Utskottsmajoriteten, som tillstyrker regeringsförslaget, har i sin skrivning understrukit behovet av integritetsskydd men anser att man i avvaktan på kommande förslag till lagstiftning under hand skall kunna medge en fortsatt utbyggnad av det centrala personregistret. Utskottsmajoriteten har föreslagit inrättande av en rådgivande parlamentarisk nämnd som Kungl. Maj:t skall höra innan medgivande lämnas till anslutning till CPR. Utskottsmajoriteten går motionärerna till mötes så långt att den dessutom föreslår att samtliga i riksdagen representerade politiska partier skall ingå i denna nämnd. Då det gäller önskemålet om integritetsskydd för den enskilde skiljer sig inte utskottsmajoriteten och reservanterna åt i själva grundbedömningen. Vad som däremot skiljer är att reservanterna vill ha garantier om lagstiftning, innan man går vidare med utbyggnaden av ett centralt personregister. Det kan åberopas att man för närvarande från olika register kan inhämta uppgifter som kan nyttjas på olika sätt, och där har man inte ett fullgott integritetsskydd. Detta är riktigt. Men genom att sammanföra dessa register till ett centralt register underlättar man ytterligare möjligheten att utnyttja registret på ett sätt som icke är önskvärt ur den enskildes synpunkt. Om man nu på grund av förbiseende gått en bit på vägen där integritetsskyddet inte är tillfredsställande löst, finns det inte anledning att man på de grunderna skall gå vidare och hänvisa till att man inte heller nu har en tillfredsställande lösning av sekretesskyddet för de befintliga dataregistren. I avvaktan på utredningens förslag borde man därför kunna införa tillfälliga bestämmelser som omöjliggjorde ett felaktigt utnyttjande av befintliga register. Efter det att OSK framlagt sina förslag och dessa remissbehandlats kommer det att ta avsevärd tid innan sådan lagstiftning som möjliggör ett tillfredsställande sekretesskydd för den enskilde hunnit träda i kraft. Det föreligger otvivelaktigt starka fördelar med ett centralt personregister. Jag vill i detta sammanhang särskilt peka på den omständigheten att flera stora dataanvändare redan i dag skulle kunna bygga upp egna personregister med hjälp bl.a. av länsstyrelsernas databanker. Detta vore en olycklig utveckling och bör därför förhindras med tillfälliga bestämmelser. Skulle man för lång tid stoppa tillkomsten av ett centralt personregister och dessutom inte hindra uppkomsten av privata databanker, i långa stycken stående utanför samhällets kontroll, skulle detta leda till att vi fick en splittrad och osäker bild på detta viktiga område, vilket vore en högst otillfredsställande utveckling. Som min personliga uppfattning vill jag framhålla att jag ser stora risker för framtiden i detta. Därför hoppas jag att utvecklingen på det här området nu går in i sådana banor, att det material som OSK kommer att framlägga och som efter sedvanlig remissbehandling kommer att ligga till grund för lagförslag skall få utgöra basen för upprättandet av en samhällskontrollerad databank, där den enskilde får en garanti för ett fullgott sekretesskydd som inte skall medföra olägenheter och där den personliga integriteten garanteras. Jag utgår därför från att den planering och utveckling av register som bl.a. sker på den statliga sidan av riksskatteverket och statskontoret kan fortgå och att OSK :s material med det snaraste framlägges. Enligt min uppfattning borde man kunna finna vägar där man kan tillvarata de ekonomiska och tekniska fördelar som är förknippade med en vidare utveckling av ett centralt personregister samtidigt som man skapar tillfälliga bestämmelser gällande fram till den tid man fått slutgiltig lag fastställd som garanterar tillfredsställande sekretessbestämmelser. Det är beklagligt att regeringen gått händelserna i förväg och inte avvaktat lagstiftningen förrän man bundit sig för dyrbara kostnader. Det får inte vara så att regeringen ställer riksdagen inför mer eller mindre fullbordat faktum, särskilt som det gäller en sådan för den enskilde så viktig fråga som ett fullgott sekretesskydd. De tidigare på länsstyrelserna införda dataregistren har alltid föregåtts av principbeslut av riksdagen. Den gången av ärendet anser vi reservanter vara den riktiga och inte som nu att man går händelserna i förväg. Vi finner det särskilt anmärkningsvärt att regeringen gått denna väg då den bör vara klart medveten om att det för närvarande saknas tillfredsställande regler för ett integritetsskydd i vad det gäller de av staten ägda dataregistren. Det får inte tas som intäkt att man nu på grund av de dispositioner som regeringen vidtagit faller undan för att göra det ändå mer bekvämt för sig än för närvarande att insamla datauppgifter om den enskilde, där man inte har några som helst garantier för att de utlämnade uppgifterna inte kommer att användas på ett sådant sätt att det uppstår skadeverkningar. De förluster som kan uppstå för statsverket genom uteblivna rationaliseringsvinster plus kostnaderna för de förhyrda maskinerna får tas när ett sådant läge uppstått att valet står mellan att tumma på sekretesskyddet och att garantera den enskildes integritet. Ansvaret för de förluster som kan uppstå får helt läggas på regeringen som handlagt denna fråga på sätt som skett. Då det kan dröja länge innan ett slutgiltigt lagförslag kan läggas fram — i sämsta fall kan det dröja flera år — är det beklagligt att handläggningen av frågan om ett centralt dataregister kommit i sådan otakt i fråga om å ena sidan tillgång till det material som datorerna kan tillhandahålla och å andra sidan den lag som måste stiftas för att reglera detta materials användning. Det får aldrig uppstå någon tvekan när det gäller att garantera den enskildes berättigade krav på sekretesskydd mot otillbörligt utnyttjande för syften som inte är förenliga med integriteten. Det borde gå att få fram tillfälliga bestämmelser, som givetvis skall underställas riksdagens prövning, där man dels hindrar utnyttjandet för inte önskvärda ändamål av redan nu befintliga datorer som det allmänna råder över, dels tar tillbörlig hänsyn till arbetet med vidareutvecklingen av ett centralt personregister. Utskottsmajoritetens utslag är inte tillfredsställande även om det skulle kunna ge en viss insyn och kontroll. Bestämmelserna måste underställas riksdagens prövning för att man skall få de garantier som fordras för ett fullgott sekretesskydd och för att det material som datorerna tillhandahåller inte skall kunna missbrukas utan tjäna det syfte som de avsetts för, dvs. vara ett serviceorgan för det allmänna och för näringslivets berättigade behov. Reservanterna i skatteutskottet tillmäter denna fråga sådan vikt att vi finner att Kungl. Maj:ts förslag bör avslås. Innan ställning tas till en utbyggnad av ett centralt personregister måste sekretessoch integritetsskyddet kunna garanteras. De förslag som OSK kommer fram till kan komma att visa på möjligheter att med betryggande garanti för sekretesskyddet utfärda tillämpningsföreskrifter som kan gälla tills slutgiltig lag träder i kraft. Den frågan skall dock först prövas av riksdagen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till den reservation som är fogad vid skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Det är naturligtvis helt riktigt, som redan sagts från denna talarstol, att datasystem kan vara till mycket stor nytta även i den offentliga förvaltningen. Ett huvudvillkor måste dock vara att lagstiftningens intentioner uppfylls innan ett sådant system börjar användas. Offentlighetsprincipen i vår förvaltning är av utomordentligt stort värde, och vi menar väl alla att den bör bevaras. Men det är naturligtvis också av mycket stor vikt att uppgifter om enskilda personer icke på ett obehörigt sätt utnyttjas så att den personliga integriteten kränks. När man nu begär att få inrätta ett personregister, CPR, tycker jag det är litet egendomligt att man inte kan invänta resultatet av de undersökningar som utförs av den tillsatta kommittén. Det är inte tillfreds ställande att först inrätta ett system med datateknik och sedan i efterhand stifta lagar som skall reglera dess användning. Rimligtvis bör man i stället gå den motsatta vägen och först klara av lagstiftningen för att därefter gå in för de olika systemens användning.

I den framhåller statskontoret: ”Statskontoret delar uppfattningen att utvecklingen inom dataområdet i sig kan innebära att den personliga integriteten äventyras. För att undanröja risken härför måste såväl lagstiftningsåtgärder som åtgärder på det tekniskt-administrativa planet vidtagas.” Detta är precis ett bevis för att den ståndpunkt som reservanterna har intagit måste vara den rent sakligt riktiga, och det är mot den bakgrunden som jag har ytterligt svårt att förstå att utskottsmajoriteten har kunnat komma fram till de slutsatser som den har dragit. Nu säger utskottet att för att skapa vissa garantier skall man ha en parlamentariskt sammansatt kommitté med representanter för samtliga politiska partier.

Inte heller detta kan vara den riktiga gången. Sett emot den här bakgrunden, herr talman, tycker jag att alla sakliga skäl talar för att riksdagen nu borde bifalla den reservation som har fogats till skatteutskottets betänkande nr 17. Därför ber jag att få yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Här kommer att målas med mörka färger, och man kommer att diskutera datautvecklingen i dess helhet. Herr Magnusson i Borås säger att vi i vårt betänkande talar om att det finns behov av en närmare utredning till grund för utbyggnaden, men det gäller ju inte CPR, det centrala personregistret. Vi är medvetna om att skall man bygga ut data i stort, då skall man ha bättre grund för sin bedömning. Det är det vi syftar på, inte alls på den fråga som behandlas nu. Majoriteten inom skatteutskottet har betraktat den fråga som vi behandlar i dag rent praktiskt och ekonomiskt. Det gäller helt enkelt ingenting annat än att komplettera de olika statliga ADB-registren med färska informationer från ett centralt personregister. Enligt min mening finns det inte någon som helst anledning att dramatisera det här, om vi håller oss till vad det verkligen gäller. I det centrala registret skall ingå de grundläggande folkbokföringsuppgifterna och uppgifter om omyndighetsregistrering, värnpliktskod, pensionsförhållande, nationalitet samt taxerad och beskattningsbar inkomst, men förmögenhetsuppgifter får inte lämnas. Länsstyrelsernas personavi Nr 63 register och riksskatteverkets personnummerregister skall ersättas av Fredagen den bildskärmsterminaler som ansluts till centrala personregistret. 21 april 1972 Vad kan man nu nå med det här registret? Och är det så SHPCIÄGEE SÖ Srem vi inom utskottsmajoriteten tycker och riksskatteverket och många andra Inrättande av ett anser? Ja, man undviker bl.a. att ändringsuppgifter insamlas dubbelt, centralt personsom nu sker — ett alldeles onödigt arbete. Man uppnår att folkbokregister, m.m. föringsmyndigheterna får ett riksomfattande sökregister. Inom uppbördsverksamheten blir CPR av särskild betydelse när det gäller att identifiera skatteinbetalningar, men man får även kontroll av utbetalningar av överskjutande skatt. Detta nya systems främsta uppgift är alltså att tillgodose folkbokföringsoch skatteverksamheten. Avsikten är att man till CPR skall ansluta terminaler och datorer inom den offentliga sektorn, men även det enskilda näringslivet skall kunna få vissa möjligheter att utnyttja CPR. Men jag vill att ni skall observera att det för anslutning kommer att krävas Kungl. Maj:ts tillstånd. De system som är avsedda att anslutas till CPR skall erhålla information därifrån, och de skall alltså inte själva lämna någon egen information. För dem som ansluter terminaler blir det lätt att skaffa snabba och korrekta uppgifter. Söker man från en terminal vissa uppgifter, så kan man få dem på fem eller sex sekunder. Men det tekniskt nya i systemet är att detta uppgiftslämnande kan spärras vid just den uppgift man skall ha. Om jag skulle vilja ha uppgift på min skatteåterbetalning så kan registret kort och gott ge mig den och inga andra uppgifter. I det nuvarande systemet, som man slår sådan vakt om, går inte det, utan vill jag ha en uppgift så får jag också uppgifter om andras öÖverskjutande skatt. Med nuvarande system har man inga möjligheter att ta ut just de uppgifter som vederbörande önskar, utan då får man med också andra uppgifter av samma slag. Med CPR kan man lämna enbart de uppgifter det är fråga om och inga obehöriga därutöver. Är det inte detta i och för sig en förbättring i förhållande till nuvarande system beträffande integritetsskyddet? Vad säger herr Eriksson i Bäckmora och herr Larsson i Umeå om det? Kan ni förneka det? Jag vill starkt betona att samtliga uppgifter som skall ingå i CPR redan finns i nuvarande system. Då förstår jag inte förskräckelsen över att vi vill ha ett centralt register. Alla dessa uppgifter som skall ingå i det centrala registret är nu offentliga. Det sker alltså ingen ändring. Vill nu reservanterna komma upp och förklara för kammaren de tekniska riskerna med det nya systemet? Har ni över huvud taget satt er in i det så att ni vet hur det verkar? Ni talar om ett datasystem som man skall bygga ut i Sverige några år framöver. Men här är det ju fråga om en rent praktisk sak, ett personligt sökarregister som är så rationellt att man kan gå centralt i stället för att springa ut på olika platser där det är ännu större risker för att det kanske kan lämnas uppgifter som man vill skydda. Vi har i utskottet mycket noga diskuterat och prövat denna fråga, och vi har inom majoriteten funnit att det nya systemet inte kommer att 83 innebära några risker för den enskilda integriteten. Jag är inte säker på att inte även de andra är lika övertygade, men det har gått så mycket politik i den här frågan att det inte tjänar mycket till att diskutera. Jag försöker emellertid ändå något förklara vad det är fråga om. Vi är lika angelägna att slå vakt om den enskilda integriteten som någonsin herrar Eriksson i Bäckmora, Larsson i Umeå, Magnusson i Borås och andra är. Jag tror inte man vågar påstå att det är på annat sätt. Men vi har funnit att det är lätt att skapa garantier mot otillbörlig användning. Jag vill erinra om att statskontoret i sitt yttrande till skatteutskottet betonar att de uppgifter som skall ingå i CPR ”finns redan nu i olika statliga ADB-register vilka är offentliga”. Det var vad jag sade tidigare, men det betyder ju mera vad statskontoret säger än vad jag påstår. Kontoret understryker vidare att ”den ofta nödvändiga identifikationen av enskilda personer blir mera betryggande både ur säkerhetsoch integritetsskyddssynpunkt om möjlighet finns att utnyttja ett centralt personregister. Bl. a. kan på CPR ställas mycket höga krav på kvalificerad kontroll av behörighet och korrekthet vid inoch utmatning av data beträffande enskilda personer.” Hur kan statskontoret vara så bakom flötet när det gäller de här sakerna, undrar jag, om man nu skall tro herrarna Eriksson i Bäckmora, Larsson i Umeå och Magnusson i Borås. Och statskontoret fortsätter: ”Härtill kommer att man genom att koncentrera personinformation till CPR även kan medverka till att förbättra integritetsskyddet genom att myndigheters och andra organisationers behov av personuppgifter i de egna systemen minskar eller i vissa fall kanske helt bortfaller när sådan information i stället kan hämtas från CPR.” Det är också vad jag sade tidigare. ”Därigenom kan uppnås bättre överblick över befintliga personregister och deras utnyttjande”, heter det vidare, och detta är väl obestridligt. Ingen torde kunna bestrida att propositionens förslag är praktiskt, rationellt och ekonomiskt försvarbart. Det gör inte heller reservanterna. Det enda de söker bygga upp ett avslag på är alltså denna svartmålning av hur det skall bli när dataregistren utbygges någon gång. Herr Eriksson i Bäckmora kom t.o.m. dragandes med SÄPO och alla underligheter som har inträffat därvidlag. Risken för den personliga integriteten är alltså det enda argument man har. Jag har försökt påvisa, bl.a. genom att citera statskontoret, att den personliga integriteten ingalunda blir mindre skyddad utan tvärtom. Men vi har ändå föreslagit inrättande av en rådgivande parlamentarisk nämnd som Kungl. Maj:t skall höra innan medgivande lämnas om anslutning till CPR. Det är ytterligare ett försök från vår sida att övertyga dessa skräckslagna reservanter om att det här blir ingen fara. I nämnden skall ingå representanter för de politiska partierna. Men dessa representanter tror inte herrarna på — de litar inte på sina kamrater som kommer in i en sådan nämnd, utan de tror att dessa också far vill av någon anledning och kommer att medge utlämnande av uppgifter som skulle vara alldeles förskräckliga för den enskilde. Jag har svårt att förstå detta.

Vi menar att med denna nämnd och de ytterligare åtgärder som föreslås i propositionen, bör garantier skapas för att CPR inte kommer att innebära något hot mot den enskildes integritet. Och vad når man med ett avslag? Jo, rent sakligt sett förhindras en rationell registerföring. På länsstyrelser och annorstädes — t.o.m. på riksskatteverket — får man sitta och plita manuellt med kortregister. Det är ett tråkigt arbete som man knappast får arbetskraft till, det är tidsödande osv. Man hindrar också utvecklingen av andra datasystem, och man medverkar till en onödig kostnad för statsverket på över 3 miljoner kronor genom senareläggning bara ett år. Det är vad man når — inga som helst förtjänster utan bara nackdelar. Det är alldeles uppenbart. Reservanterna anmärker på att riksdagen ställs inför ett fullbordat faktum. Det är inte min sak att försvara Kungl. Maj:t — det får regeringen sköta själv. Jag skall därför inte diskutera den saken i annan mån än att jag hänvisar till den redogörelse som finns i betänkandet, där ni kan se att riksdagen redan 1946 beslöt att man skull införa ett centralt sökregister över befolkningen, fastän man då inte hade datatekniken. Men så överrumplade är ändå inte ledamöterna av denna kammare som man vill göra gällande. Det bör inte heller vara avgörande för ett beslut. Herr talman! Detta är ett fristående problem som inte kräver att vi avvaktar någon utredning. Om vi håller oss till vad saken gäller, alltså ett rent praktiskt, rationellt och ekonomiskt ordnande av denna fråga, borde kammaren kunna bifalla utskottets hemställan, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! När vi här varnar för riskerna för den personliga integriteten säger herr Brandt att vi är ute och svartmålar. Men så enkelt är inte detta problem, herr Brandt, att man kan tillgripa ett sådant uttryck för att komma ifrån svårigheterna. Vårt ställningstagande i denna fråga innebär att vi ansett att den enskildes integritet måste gå före allt rationaliseringstänkande. Och utskottsmajoritetens skrivning kan i det fallet aldrig ge samma garantier som en lagstiftning, och därför är det en sådan vi först är i behov av. Här har frågorna nu kommit i bakvänd ordning. Vi borde som sagt först ha en lagstiftning som reglerar offentlighetsprincipen; därefter kan vi gå vidare. Herr Brandt medger nu att vidareutvecklingen av datasystemet skapar osäkerhet för den personliga integriteten, och det är precis vad vi har sagt. Och, herr Brandt, vem ger garantier för vad som matas in i systemet och hur uppgifterna utnyttjas, när vi en gång har infört datametoden? Vi kan inte i dag få några fasta garantier för det, med mindre än vi har en lagstiftning på området. Sedan sade herr Brandt, och det är helt riktigt, att de uppgifter som skall finnas i detta dataregister redan finns hos länsstyrelserna, där vem som helst kan ta del av dem. Förklara då, sade herr Brandt, vad det är för skillnad. Ja, skillnaden är den, herr Brandt, att så som uppgifterna nu finns tillgängliga ute hos ett flertal länsstyrelser är de svårare att samla in, än om man får dem samlade centralt på ett ställe. Då blir uppgifterna mera lättillgängliga än om man måste inhämta dem hos flera länsstyrelser. Slutligen undrade herr Brandt hur statskontoret kan vara så bakom flötet, men det är ett uttryck som jag aldrig har fällt om statskontoret. Det vill jag inte tro. Men jag vill gärna citera den tvekan som statskontoret ger uttryck för i sitt remissvar, där man säger följande: ”Statskontoret delar uppfattningen att utvecklingen inom dataområdet i sig kan innebära att den personliga integriteten äventyras. För att undanröja risken härför måste såväl lagstiftningsåtgärder som åtgärder på det tekniskt administrativa planet vidtagas.” Ur detta utläser jag en betydande tveksamhet hos statskontoret.

Herr talman! Herr Brandt ställde den direkta frågan hur vi såg på de nuvarande registren som finns ute hos länsstyrelserna. I mitt anförande gav jag besked om det. Vi anser det vara otillfredsställande att man, som nu är fallet, kan lämna ut uppgifter därifrån och att ingen är skyddad för det. Men när man nu här kanske har gått litet för hastigt fram och inte har ett tillfredsställande system, så kan ju inte detta tas till intäkt för att fortsätta på den inslagna vägen. Nu säger herr Brandt att det inte finns några risker alls med detta dataregister.

Vi kan ju bara konstatera att vi inte har någon lag i dag som ger ett tillfredsställande sekretesskydd. Vad vi reservanter vill ha är en garanti för människorna att registren inte kan utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Det bör finnas möjligheter både att inom rimlig tid få fram bestämmelser som hindrar de nuvarande dataregistrens användning på ett icke önskvärt sätt och att i avvaktan på slutgiltig lagstiftning tillämpa sådana bestämmelser att den personliga integriteten garanteras. Det är det vi är ute efter.
Herr talman! Herr Brandt vill göra gällande att det här inte skulle vara något märkvärdigt. Han tänker inte på att det här är fråga om att inrätta ett centralt register som omfattar hela det svenska folket och som tydligen skall utgöra grunden för ett ytterligare påbyggt register. Det är detta som är det allvarliga. Nu säger herr Brandt att man kan reglera det här. Ja, visst kan man det; det har vi inte ett ögonblick bestritt. Men vi menar att det är nödvändigt att man först får fram de regler som skall vara bestämmande för systemets användning och sedan inrätta dataregistret. Det är ingenting annat vi har begärt. Herr Brandt gör också gällande att statskontoret med stor entusiasm skulle ha ställt sig bakom förslaget. Jag har redan tidigare citerat vad statskontoret uttalat, och det har också herr Eriksson i Bäckmora gjort. Dessutom framgår det att det finns reservanter bland de tjänstemän på statskontoret som handlagt detta ärende, och där synes tveksamheten vara större. Därför tror jag det finns all anledning att följa utskottsreservanternas linje och se till att vi först får en lagstiftning; det finns redan en kommitté som arbetar på en sådan, och den skall inom kort framlägga sitt förslag. Man bör naturligtvis avvakta detta förslag och den därpå följande lagstiftningen. Jag kan inte förstå varför man annars tillsätter en kommitté som skall framlägga ett förslag till lagstiftning som skall reglera datasystemens användning.
Herr talman! Man blandar här ihop datateknikens framtida utveckling, som både statskontoret och utskottsmajoriteten talat om, och införandet av CPR. Inför datateknikens framtida utveckling krävs naturligtvis de utredningar och annan underbyggnad för ytterligare beslut som jag har talat om. Men jag har här talat om vad statskontoret och utskottsmajoriteten säger om CPR. Detta är två skilda saker — kan man inte försöka hålla isär dem? Här citerar man vad statskontoret, utskottsmajoriteten och andra säger om datateknikens framtida utveckling här i landet. Den skall vi inte besluta om här i dag. Jag är säker på att det kommer upp talare som här ser spöken på ljusan dag, därför att de är rädda för en framtida utveckling av datasystemen. Men den här frågan gäller endast en överföring av det material som nu finns ute på länsstyrelsena och på andra håll till ett centralt sökregister. Man påstår att uppgifterna då blir lättillgängligare än tidigare. Både statskontoret och vi har påvisat att det centrala personregistret tvärtom medför ett ökat skydd för den personliga integriteten.
Herr talman! Även utskottsmajoriteten visar sin tveksamhet beträffande möjligheterna att med nuvarande bestämmelser klara av integritetsskyddet. I annat fall hade ni väl inte föreslagit den parlamentariska nämnden. Den har ni ju föreslagit såsom ett säkerhetsskydd för integriteten, och det visar ju att även ni är oroliga.
Herr talman! Nej, vi är inte oroliga. Jag försäkrar att majoriteten är helt på det klara med vad jag har sagt här tidigare. Att vi ändå föreslagit den parlamentariska nämnden är, som jag sade, inte för vår skull, utan det har ju gått troll i det här. Egentligen är all plädering fullkomligt onödig eftersom man har bestämt sig för att rösta ner förslaget, men jag har ändå för kammaren velat redogöra för vad det innebär. För att i någon mån ge de tveksamma råg i ryggen föreslår vi t.o.m. den parlamentariska nämnden, som säkert annars skulle vara obehövlig. Men låt oss ta den som en sista garanti, om ni nu litar på att riksdagsledamöter eller parlamentariker kan ge råd i dessa frågor till Kungl. Maj:t, som skall avgöra frågan om en anslutning.

Herr talman! Jag kommer att dels beröra skatteutskottets betänkande nr 17, dels näringsutskottets betänkande nr 17 och vår motion som gäller hela datateknikens utnyttjande. Datatekniken har på ett par årtionden skaffat sig en ställning som inget tidigare teknikområde har kunnat skaffa sig. Vi läser i tidningarna med jämna mellanrum om att datorer har siat om framtiden eller att de har gjort misstag. Datatekniken, som den nu utnyttjas, framställs som något ödesbestämt, och man ger uttryck för att datorerna håller på att ta över. Vi menar att dessa tankar bestämt måste tillbakavisas. Liksom all annan teknik har datatekniken utformats för ett konkret ekonomisktpolitiskt sammanhang. Tekniken utformas av dem som har makten i företagen, den utformas av den statliga sektorn efter de politiska motiv som staten skall tjäna. Statens uppgifter under kapitalism är ju att underlätta och vara ett serviceinstrument för den privata kapitalismens utveckling i landet. Det är kanske därför naturligt att statens datapolitik har utformats till vad den är i dag. Det är mot denna bakgrund som vi inom vpk bedömer datatekniken och hur den skall utnyttjas. I vilken tjänst skall den stå och vilka skall teknikens framsteg tjäna? För oss är det inga problem, tekniken måste hela tiden vara i lönearbetarens tjänst. Vi anser att det inte får vara så att nya tekniska rön skall förstärka det klassamhälle som vi redan har, där makten koncentreras allt mer. Vi kan bara se på hur industrin utnyttjar datatekniken. Man använder datatekniken vid produktionsuppläggningar, där hänsyn tas endast till de krav som företagsledningen har. Effektiviteten får vara avgörande här. Datateknikens utnyttjande beror på programmeringen. Därvidlag är lönearbetarna helt utestängda, precis som de är när det gäller den övriga verksamheten inom företagen. En annan inriktning skulle ge lönearbetarna ett inflytande över produktionsuppläggningen inom företagen. Detta betyder att man i sådant fall skulle behöva kunskaper om datatekniken och dess utnyttjande. Men för närvarande är datorn ett gissel för lönearbetarna. De fick i höstas reda på att de var alldeles för mycket sjuka. Datatekniken utnyttjas för att gå igenom lön, socialbidrag och sjukdom, och sedan ville man låta påskina att arbetaren anmälde sig för mycket sjuk. Man var alltså inte sen att från arbetsköparhåll utnyttja tekniken för att få en bevisbörda mot lönearbetarna. Men arbetarna själva kan inte försvara sig mot sådana här påhopp och med en modern teknik påvisa arbetsmiljöns negativa konsekvenser, inverkan av de stämpelklockor som finns i arbetslivet, ackordssystemet, de kemiska ämnen som förs in i industrin och den beslutsprocess som man har i företagen. Däremot har företagsledningarna inrättat rationaliseringsavdelningar i syfte att göra arbetaren så effektiv som möjligt. Hela staber av tekniker står till företagsledningarnas förfogande. I denna organisation för effektivitetens skull ingår såsom ett led datatekniken, som mer och mer kommer att bli ett gissel på arbetarnas bara ryggar. Det behövs krafttag för att stoppa denna utveckling. Fackföreningsrörelsen måste kanske som i Norge själv ta initiativ för att bryta kapitalets monopol över den tekniska forskningen på dataområdet. Ett bra exempel är det norska järnoch metallarbetarförbundet, som sedan två år har arbetat tillsammans med radikala forskare för att utforma en alternativ forskning och en alternativ användning av datatekniken. Den forskning och utveckling på datateknikens område som bedrivs i vårt land äger inte rum i svenska företag. Internationella monopolkapitalistiska företag, främst IBM, styr utvecklingen i detta land. Den roll som utländska intressen spelar i denna bransch inger stor oro och visar också vilken inställning den svenska regeringen har till dessa frågor. Underlåtenheten att utforma en svensk datapolitik är påfallande. Naturligtvis hade det varit bäst om utvecklingsarbetet skett inom svenska företag. Vad som nu behövs är att elektronikindustrin överförs i statens ägo. Det betyder ett statligt övertagande av de viktigaste försvarsindustrierna, som i huvudsak ligger inom elektronikområdet. Det skulle möjliggöra en ny inriktning av datatekniken, så att den kunde träda i arbetarnas tjänst. Men något hopp om ett statligt övertagande finns inte just nu. Den tillsatta näringspolitiska utredningen inger inte det hoppet. Utredningens direktiv är alltför begränsade och tidsplanen är för utsträckt för att det skulle bli fråga om annat än en nödlösning. De resultat som hittills har kommit fram pekar på att man tydligen är mera intresserad av enskilda företags misslyckanden — t.ex. Facit 1971 — eller av att rädda privatföretag än att skapa en statlig elektronikindustri. Staten har under 1960-talet mycket snabbt byggt upp ett register som överförts till databanker. Jag ser detta såsom ett led i effektiviseringen av den statliga byråkratin. Det är viktigt att påpeka att utbyggnaden av informationssystemen och databankerna är till för att tjäna byråkratin. Det finns ingen inriktning på att utnyttja dessa system för att öka insynen i och kontrollen över myndigheterna. Finansdepartementets databank ser jag såsom en automatisering av arbetet. Det personaladministrativa informationssystemet PAI är också ett exempel på hur man kan förenkla vissa rutiner. PAI skall innehålla en fullständig förteckning över samtliga anställda inom den centrala förvaltningen och den övriga statliga verksamheten. Men förutom förteckningen skall registret innehålla uppgifter om tjänsteställning, tidigare tjänster, karriär samt andra personliga upplysningar. För närvarande är dock den typ av statliga databanker, som är baserad på ett personregister, den allra viktigaste. På länsstyrelserna finns mycket detaljerade uppgifter om svenska medborgare och i Sverige bosatta utlänningar. Vi vet att under de senaste åren har uppmärksammats flera transaktioner med personuppgifter till reklamfirmor och affärsdrivande företag. Att USA-ägda ITT tillsammans med flera utländska kreditupplysningsbyråer har köpt upp register över samtliga svenskar via länsstyrelsernas register visar också vilken nonchalans regeringen har visat denna fråga. Först i år skall offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs betänkande komma. Det visar också vilka som i dag har initiativet när det gäller hur man skall handskas med datateknikens utveckling. Utvecklingen får först fortgå och skapa problem. Först därefter kommer lagstiftarna, men då sitter de redan fastlåsta. Man är sannerligen sent ute. Ett annat personregister som kan visa efter vilka principer de statliga databankerna är organiserade utgör arbetsmarknadsverkets informationssystem. Där har arbetsmarknadsstyrelsen uppgifter om personer som på ett eller annat sätt kommit i kontakt med verket: det är bidragsoch lönerutiner, som bakas ihop med övriga personliga data. Här ser man i huvudsak hur information om arbete och tjänster sammanställts. Man frågar sig var informationen finns om företagens bullernivå, olycksfallsfrekvens, ägandeförhållanden osv. Sådana uppgifter skulle ju ge den som söker ett arbete information om företagens struktur i stället för att som nu är fallet uppgifter om dem som söker sig ut på arbetsmarknaden eller som vill ha annat arbete. Den enorma information som finns hos myndigheterna ger stora möjligheter att styra människorna. Medborgarnas inflytande och insyn är i det närmaste lika med noll. När man, som nu, planerar ett personregister och regeringen begär pengar för att ett sådant personregister skall kunna tas i bruk, anser vi inom vänsterpartiet kommunisterna att vi inte kan gå med på det anslaget. CPR skall ju enligt planerna samla in i stort sett all information som finns inom den statliga byråkratin, och dessutom skall privata intressenter få möjlighet att ansluta sig. Vi ser i denna utveckling en fara för att den personliga integriteten kommer att hotas, alldenstund lagstiftningen inte är klar. Men det viktigaste för vårt ställningstagande är det faktum att sammanställning av uppgifter från så många håll betyder att myndigheterna får ett fast grepp över medborgarna. Det finns ingen garanti för att myndigheterna inte skall missbruka den information som finns i CPR. Det redan nu största personregistret är rättsväsendets informationssystem, och däri ingår ju SÄPO:s register, som håller på att läggas om på data. Vi har nyligen upplevt hur SÄPO arbetar, och om sedan också rättsväsendets informationssystem med SÄPO:s register skall vara med, kan man kanske tänka sig konsekvenserna. Någon sammankoppling av datasystem anser vi inte alls bör få ifrågakomma så länge medborgarna inte har någon insyn och kan förutse konsekvenserna. Skatteutskottet har föreslagit en parlamentarisk nämnd, som skulle vara rådgivande i fråga om sammankoppling av databanker, men avgörandet skall i sista hand ligga hos regeringen. Vi anser att det inte kan vara någon lösning att inrätta en parlamentarisk nämnd, då regeringen ändå skall ha det slutliga avgörandet. Ett statsråd har ju sagt i den här kammaren att det som är bra för företagen också är bra för folket — då kan man tänka sig vad en sådan rådgivning skulle innnebära. Här gäller det tydligen att till varje pris inrätta ett centralt personregister. Det visar att man inte beaktat den fara som ligger i att datorerna kan utnyttjas mot medborgarna, och det måste väl betraktas som nonchalans. Det är ett uttryck för effektivitetstänkande som inte tar något som helst intryck av de negativa konsekvenserna. Personuppgifter insamlas som bekant på både privat och statligt håll. De privata bolagen samlar in personuppgifter i anställningsregister, som sedan kan — och det görs också på vissa håll — förmedlas mellan företagen. Men det är inte bara med personuppgifter som bolagen handlar; man vill nu också utforma ett nytt betalningssystem. Det skall automatiseras, säger man. Det är storbankerna som är huvudintressenter i det systemet. När storbolagen startar det s.k. SIBOL-projektet betyder det att det är våra härskande finansgrupper som styr den här utvecklingen. Det är en skandal att de svenska storbolagen får hålla på med en utredning som berör centrala delar av det svenska ekonomiska systemet. Utredningsarbetet inom SIBOL måste genast överföras till staten, så att det kan underordnas en datapolitik som tjänar folkets flertal. Vi inom vpk vill som huvudprincip att datatekniken skall få en ny inriktning enligt principen ”medborgare över myndighet och arbetare över företagsledning”. Därför föreslår vi en utredning i detta syfte. Det pågående utbyggandet av databanker har främst diskuterats med utgångspunkt i hotet mot den enskilde individens okränkbarhet. Men lika intressant är vad som inte lagras i databankerna. De är alla inriktade på att tjäna traditionella intressegruppers behov. Men det finns ingen data om bullerfarliga arbetsmiljöer. Det finns mycket intima uppgifter om personer som genomgått omskolningar; sammanställningar av folkoch bostadsräkningsdata görs ibland med tanke på byggande av köpcentrum. Men det görs aldrig någon datauppgift över byalagens och andra opinionsgruppers inställning. Den enskilde lönearbetarens ekonomi kartläggs i detalj med hjälp av datatekniken, men ägandestrukturen i det svenska näringslivet är undantagen från datorbaserade informationssystem. Det är på detta vi vill ändra. Vi vänder oss också mot att statsbyråkratin skall byggas upp efter samma system som privata företag, som i sin tur i datateknikens tidevarv har sina organisationsmodeller hämtade från världsomspännande monopolkapitalistiska företag som IBM, som har 70 procent av den svenska marknaden. Skall den statliga byråkratin i sin verksamhet förstärka sin skyddsridå mot medborgarna och arbeta efter samma modell som finns inom varje privat företag? Ser man CPR från denna utgångspunkt kan man inte bidraga till att det här projektet genomförs. Motionen 1321 yrkar också avslag på beviljande av anslag. Vi kommer att rösta i enlighet med det yrkandet. Vi går även emot en sammankoppling av databanker, och vi föreslår att basverksamheten inom elektronikindustrin överförs i statens ägo liksom att man övertar SIBOL-projektet. I enlighet med dessa synpunkter yrkar jag bifall till reservationen av herr Svensson i Malmö vid näringsutskottets betänkande nr 17. Herr talman! Bara en sak till. Det gäller den reservation som fogats till punkten 2 i skatteutskottets betänkande nr 17. Vi vill bara deklarera att vi är överens med det yrkande som framförts, men vi tycker naturligtvis inte att det är någon konsekvens att säga att man skall vänta. Vi anser oss vara konsekventa då vi säger nej till sammankopplingar av datasystem på detta vis. Det är från dessa utgångspunkter vi här kommer att rösta på reservationen.

Herr talman! Innan jag säger något om den del av ärendet som vi haft att behandla i näringsutskottet vill jag nämna något om den diskussion som förevarit i skatteutskottet. På s. 6 i skatteutskottets betänkande nr 17 finner jag att herr Hagberg faktiskt får litet medhåll beträffande sina farhågor om bristande kunskaper. Jag känner att jag själv tillhör dem som har bristande kunskaper när det gäller en så svårhanterad materia som hela datatekniken och datautvecklingen får anses utgöra, På det parlamentariska planet har vi nog åtskilligt att lära.

Mot denna bakgrund finner utskottet det angeläget att kunskaperna på dataområdet fördjupas hos de företrädare för de politiska partierna som kommer att föra deras talan i riksdagen i datafrågor.” Det sistnämnda vill jag understryka, och jag hoppas att vi under dagens debatt kan lära varandra litet mer om datautvecklingen. Herr Hagberg har här redogjort för den vpk-motion som vi har fått att behandla i näringsutskottet, i vilken motion bl.a. förekommer tre att-satser som herr Hagberg talade om. Jag skall försöka sammanfatta hur vi har sett på dem i näringsutskottet och hur vi för övrigt ser på hela dataområdet och den snabba utvecklingen där. Jag vill först säga något om den hittillsvarande allmänna utvecklingen på detta område. I mitten av 1960-talet, kan man påstå, kom det en ny generation av datorer och datasystem. Det blev ökade kapacitetskrav i fråga om minne och snabbhet, korta kopplingsoch svarstider till och från terminaltyper. Kraven sträckte sig från sekunder ned till millisekunder, och kraven ökade på teleförbindelser och teleförvaltningar. Det sägs också att de privata näten ofta begagnade sig av leverantörsbunden programvara för sin datakommunikation. Det förekom dålig samordning och utnyttjandet av förbindelser och terminaler var otillräckligt. Jag hoppas att alla är på det klara med internationaliseringen av denna datautveckling — den hör till bilden. De flesta teleförvaltningar i Europa och även på andra håll i världen har planer på att introducera allmänna datanät, speciellt anpassade för de nya dataöverföringskraven, och därmed möjliggöra samtrafik mellan olika kunder. Det är intressant, tycker jag, att notera att inom EEC pågår också upprättandet av ett europeiskt datakommunikationsnät. Det är ett projekt inom EEC:s teknologiska samarbete. 15 länder är här med och naturligtvis även Sverige. När det gäller utvecklingen för övrigt i världen har det ju så mycket talats om Japan här i riksdagshuset. I detta sammanhang kommer också Japan in. Japans utveckling beskriver expertisen på det sättet att den är särskilt intressant. Utöver vanlig dataöverföring har man något man kallar publika databehandlingstjänster. De skall bestå av knappsatstelefon använd som terminal, där svar ges i form av syntetiskt tal, fjärrskrivnings maskinsterminaler använda för bokföringstjänst som erbjuds små och stora företag, teknisk-vetenskaplig service av sedvanligt slag osv. Vi vet alla hur utvecklingen i USA har varit och att man där tydligen ligger litet före oss. Jag vill påstå att det kanske har sin förklaring i IBM:s stora dominans. Jag tycker att vi bör komma ihåg hur pass stort detta företag är; vi har pratat om det så många gånger men kanske inte gjort klart för oss storleken av detta. Det startades redan 1914 och har fristående företag i 105 länder, och detta stora IBM sysselsätter i dag ca Utvecklingen i Sverige har naturligtvis varit likadan. I början hade vi över hundratalet dataanläggningar. Staten svarade då för omkring en fjärdedel. I dag har enbart staten anskaffat närmare 100 datamaskiner, och antalet datamaskiner i hela landet uppskattas till omkring 600. På grund av att kommunistmotionen som huvudpunkt tagit upp SIBOL-projektet måste jag trötta riksdagens ledamöter med att förklara litet vad detta SIBOL-projekt är — bokstäverna betyder Samarbete för integrerat betalningssystem. 1969 bildades det konsortium där inte — som herr Hagberg säger — bara storbankerna är med utan även affärsbankerna, sparbankerna, jordbrukskassan och postbanken ingår. Detta projekt skall omfatta ett antal register, ett projekt för varje deltagande bankinstitut, i vilka det redovisas uppgifter om kundernas bankkonton. Tanken är att varje kund skall ha ett bankkort, vilket skall kunna användas för att beordra överföring av medel från respektive konto, inte bara vid besök vid vilket bankkontor som helst i landet utan även beträffande alla till systemet anslutna butiker. Praktiskt har det tänkts att betalning vid ett varuhus exempelvis skulle tillgå på så vis att expediten placerar kundens bankkort i en kassaterminal och sedan stämplar in det aktuella beloppet. Meddelande med uppgift om bland annat avsändande terminal, kundens kontonummer och beloppets storlek går till datamaskinen i kundens bank, som i sin tur undersöker om uttag kan ske på kundens konto. Finns täckning registreras uttag på kundens konto och motsvarande insättning på varuhusets konto. Möjligheter till hemterminaltelefonapparat finns också medtagna i utredningsarbetet. Systemet innebär således i stort att betalningstransaktioner inte sker med användande av kontanter, checkar och andra konventionella betalningsmedel utan genom automatisk överföring mellan olika bankkonton. När detta publicerades var det en del tidningar som karakteriserade systemet som ett jättekliv på vägen in i det kontantlösa samhället. Man räknar också med att ett mycket stort antal organ skall ansluta sig till systemet. Särskilt bankerna räknar med att genom terminalförbindelse bland annat kunna få tillgång till informationer lagrade i de samhälleliga databankerna. Bankerna anger också som anledning till SIBOL-projektet brist på arbetskraft och ökad arbetsvolym. Flera banker har avancerade planer på att införa stora on-linesystem, parallellsystem. Systemen bedöms också kunna öka säkerheten för såväl kunder som banker och man beräknar att det skall vara klart tämligen snart. Man har faktiskt talat om maj månad i år. Hur det ligger till med det vet jag inte. Självklart har vi haft föredragning i utskottet om just detta SIBOL projekt. Jag stöder mig på mina minnesanteckningar om den saken och jag får reservera mig för om jag inte har hunnit uppfatta alla problem som man haft vid SIBOL-projektets uppläggning. Den föredragande som vi hört har i varje fall varit särskilt angelägen att understryka att detta icke är ett informationssystem utan ett för bankerna gemensamt datatransmissionssystem. Projektet har också varit uppdelat på olika arbetsgrupper med syfte att få fram normer och standardgrupperingar. Det har varit en arbetsgrupp för offentlig registrering, en för bankkort, en för kontonummer, en för kommunikationsteknik, kundnummer och säkerhetsfrågor. Den sistnämnda gruppen har haft som främsta uppgift att framta uppgifter om säkerhet och sekretess. Det meddelades också vid föredragningen att projektet skulle ta ca 15 år att genomföra. Första etappen skulle bestå av clearingsystem inom banksystemet, andra etappen avsåg en speciell växel som skulle ombesörja utbetalningar, tredje etappen gäller kontrakterade försäkringsbetalningar och fjärde utbyggnad av ett terminalsystem. Jag skall inte fortsätta längre just med SIBOL-projektet. Jag skall sammanfatta mitt resonemang och det som delvis förts i näringsutskottet. Det gäller här ett område som vi alla är praktiskt taget klara över är komplicerat, och det pågår en utveckling som vi får acceptera, med både fördelar och nackdelar. Självklart bedrivs ett omfattande utredningsarbete. Det är naturligtvis från den utgångspunkten som vi har sagt oss i näringsutskottet att man inte — som nu krävs i kommunistmotionen — ytterligare skall utreda dessa problem. OSK, offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén, har omnämnts. Det finns vidare en dataindustriutredning som har tillsatts helt nyligen. Den utredningen som skall sammanfatta allt som sker — det är en fantastiskt stor uppgift — har fått beteckningen DASK, dvs. datasamordningskommittén. I ordet samordning ligger ju — och det säger faktiskt departementschefen också i direktiven — att det har hänt och händer så mycket att man måste ha en speciell kommitté som skall kunna samordna och sammanfatta alla nyheter och även komma med uppslag och ta initiativ till förslag om så visar sig nödvändigt. Han antyder faktiskt också att det av detta kan bli något slags stabskommitté, som kan följa utvecklingen i framtiden. Jag skall därför innan jag avslutar mitt anförande citera vad finansministern har uttalat i direktiven till DAS-kommittén.

Detta är motiverat redan av det skälet att tillgänglig expertis inom här avsedda områden är knapp. Men framför allt är det nödvändigt för att kunna fånga upp utredningsresultat, initiera kompletterande utredningar och få ett samlat underlag” — och uppmärksamma nu vad departementschefen säger — ”för den politiska styrningen av utvecklingen inom ADB-området. Chefen för industridepartementet kommer senare denna dag att anmäla frågan om utredning av näringspolitiska åtgärder på dataområdet.” Det var detta jag tidigare nämnde. Finansministern fortsätter på följande sätt: ”Det behövs enligt min mening ett särskilt organ för att följa pågående utredningsoch utvecklingsarbete, att initiera kompletterande utredningar — särskilt rörande grundläggande eller eljest övergripande frågeställningar — samt att tillhandahålla statsmakterna ett relevant beslutsunderlag. Sistnämnda uppgift kan innefatta överlämnande av egna utredningar eller utredningsresultat från annat håll med förslag till åtgärder i olika hänseenden, eller påpekanden om behov av utredningar som Kungl. Maj:t anses böra initiera, behov av riktlinjer för viss verksamhet etc. I varje fall initialt bör detta organ konstitueras i kommittéform.” Jag har nu kommit till slutet av mitt anförande. Med hänvisning till all den utredningsverksamhet som pågår yrkar vi naturligtvis avslag på kommunistmotionen. Vi har hänvisat till att en liknande — för övrigt socialdemokratisk — motion om SIBOL-projektet förelåg vid 1970 års riksdag och att vi i utskottsutlåtandet då siade om den nu tillsatta DAS-kommittén. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! När man behandlar en svår och känslig sak — allra helst om den är komplicerad — hänvisar man till tekniska kunskaper och tror att sådana är allena saliggörande för det beslut man skall fatta. Herr Haglund var ju ganska insatt i de tekniska termerna i detta sammanhang och visade prov på ett tekniskt kunnande. Men det bör också hänvisas till något annat i detta sammanhang, nämligen till samhällskunskapen, som väl inte är det minst viktiga. Här kommer de politiska styrningsmedlen in. Vad lever vi i, om inte i ett klassamhälle, där tekniken utnyttjas i en viss riktning? Det tycks herr Haglund ha glömt bort. Vad syftar den statliga databanken och det centrala personregistret till? Jo, de måste vara komplement till de privata databankerna, och dessa är uppbyggda enligt principerna i paragraf 32. Herr Haglund tar vidare upp SIBOL-projektet. Ja, det är ju storbankerna och storbolagen som är huvudintressenter i detta. Herr Haglund framhöll att — vilket jag inte kände till — sparbankerna och jordbrukskassorna är mycket starka och kan göra sig gällande i detta sammanhang. Men det är väl ändå inte så, utan det är storbankerna som behärskar detta område och vill driva på utvecklingen mot ett kontantlöst betalningssystem, naturligtvis under kontroll av bankerna. I detta system kan de registrera alla betalningsmedel och sedan anpassa näringslivet därefter. Det är så vi ser det. Herr Haglund kom i slutet av sitt anförande fram till att den näringspolitiska utredningen skulle vara politiskt styrd, men han talade inte om i vilken riktning. Vi vill genom våra förslag i motionen ange vilken inriktning den skall ha. Huvudfrågan i detta sammanhang är om den skall stå i arbetarnas eller i kapitalets tjänst.

Herr talman! Jag vill understryka något som jag förut citerade, nämligen att vi måste ”initiera kompletterande utredningar och få ett samlat underlag för den politiska styrningen av utvecklingen inom ADB-området”. Sedan vi fått ett sådant samlat underlag kan vi ta ställning till frågan. Till herr Hagberg vill jag säga att vi inom vårt parti har klart för oss — jag har möjligen en personlig uppfattning om detta — att samhället i synnerhet när det gäller dataområdet bör ha ett starkt inflytande. Tekniken ”tvingar” till en del samhället att ta hand om detta. Jag skulle vilja ställa några frågor till vpk-motionärerna. I motionen föreslås bl.a. ”att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till sådan lag att de sammankopplingar av databanker som är under planering t.ex. i CPR förbjuds och all handel med persondata stoppas”. Hur skall ett sådant förbud vara utformat? ' Vidare begärs i motionen ”att riksdagen hos regeringen hemställer att staten övertar basverksamheten inom elektronikindustrin för att göra det möjligt att driva den framtida utvecklingen enligt de i motionen angivna principerna”. Det skulle vara intressant att höra hur kommunisterna har tänkt sig att det skall gå till, om samhället skall överta denna verksamhet, ansvar gentemot anställda och företag, kostnadsfrågor osv. Har kommunisterna funderat över hur det skulle ställa sig, om staten skulle våga sig på att överta elektronikindustrin?
Herr talman! Vad först beträffar CPR och sammankoppling av databanker så kan det inte vara så märkvärdigt att i lag fastställa att databanker inte får sammankopplas. Vad beträffar den andra frågan så är den inte så komplicerad. Herr Haglund inbjudes att läsa i vårt partiprogram vad vi säger om att samhället skall överta basindustrin i landet. Det bör inte vara okänt för herr Haglund att om man vill behärska en näringsgren är det viktigt att ha hand om basindustrin. Vi anser att det är något mycket väsentligt.

Herr talman! När jag här yrkar bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 17 är det i fullt medvetande om att den punkt, där reservanterna bjuder motstånd mot utbyggnaden av CPR, i sig själv inte är en punkt där den enskildes integritet omedelbart och drastiskt sätts i fara. Man kan visst fortsätta med en rad steg av denna typ utan att 1984 omedelbart bryter in över oss. Men det är nu en gång så, som det kinesiska ordspråket säger, att varje resa börjar med ett steg, och vill man inte ut på den resan, skall man inte ta det steget. Vi i folkpartiet har under åren i motioner och interpellationer rest kravet på att lagarna måste komma först, datorerna sedan. Hade finansministern och andra ansvariga följt denna i och för sig självklara regel, så hade dagens situation inte uppstått. Nu har vi sett oss tvungna att bjuda motstånd här för att inte plötsligt bli stående inför ett fullbordat faktum, där skyddet för de enskilda människornas rättigheter och privatliv kanske inte längre går att upprätthålla, därför att systemet redan är färdigbyggt och blir ännu dyrare än i dag att ändra på. Den grundläggande liberala synen på ADB-tekniken är att den måste hanteras så, av de myndigheter som fått i uppdrag att förvalta den, att den inte ytterligare befäster existerande maktoch informationsmonopol utan tvärtom hjälper till att bryta det. Det är den väsentliga frågan, och på båda sidor om den reser sig de två motsatta politiska problem som den svenska debatten vanligen rör sig om och även i dag har rört sig om till stor del, nämligen dels integritetsfrågan, dels offentlighetsfrågan. Båda är behandlade på ett principiellt plan i vår partimotion nr 415, varav skatteutskottet här behandlat en del och vars följdmotioner har behandlats av andra utskott, som framlagt sina betänkanden i dag. Integriteten är det som har väckt den stora oron hos medborgarna — känslan av att dras in i ett nät av informationssystem där man är totalt kontrollerad utan att kunna kontrollera tillbaka, vare sig det är av staten eller av enskilda, men det råkar ju vara statens informationssystem det är fråga om i dag. Offentligheten — det är det motsatta behovet, behovet av insyn i det som myndigheterna har för sig. Integriteten är hos oss inte uttryckligen lagskyddad — det är den inte på många andra ställen i världen heller — annat än i en rad specialbestämmelser, eftersom den är mycket svår att definiera. Men det gör det inte mindre nödvändigt att skydda den. Offentlighetsprincipen är en unik svensk politisk rättighet som ingen här i landet vill vara av med. Men den kan i själva verket i vissa situationer riskera att sättas ur spel av ADB-tekniken, i stället för att skyddas och befordras av den.

Jag skulle vilja konkretisera debatten med ett enda exempel på hur offentlighetsprincipen i olyckliga fall kan verka, detta för att visa att det sannerligen inte går att överföra vårt nuvarande system obesett till ADB-teknik utan att tänka igenom konsekvenserna. Detta exempel gäller inte alls CPR, det gäller riksförsäkringsverket, där alla sjukförsäkrade personer som bekant bl.a. lämnar in sina aktuella adresser, så att de skall kunna få betalt när de blir sjuka. Dessa adresser är där offentlig handling. Det kan diskuteras om de bör vara det, men enligt dagens rättspraxis är det i alla fall så. Dessa adresser är i vissa fall mer aktuella än de som man kan hitta på annat håll. Nu hände det sig att en ung frånskild kvinna hotades av sin f. d. man, verkligen hotades allvarligt. Hon begav sig i väg till en annan ort för att komma ifrån honom. Hon meddelade sin nya adress till riksförsäkringsverket, men bad samtidigt att de inte skulle lämna ut den till hennes f. d. man. Han krävde emellertid att få ut den, och verket hade då ingen laglig möjlighet att vägra honom den. Det enda som tjänstemannen i fråga kunde göra var att ringa upp hustrun och varna henne att mannen var henne på spåren. Denna situation — som alltså inte beror på att någon byråkrat överskred sina befogenheter utan på strikt laglydnad — har som synes inget omedelbart med datateknik att göra.

Det finns många exempel på hur litet ”datamässiga” våra lagar är och hur mycket arbete som alltså återstår innan de är färdiga att sättas in i program. Hittills är det ju så att myndigheterna efter förstånd och rutin fått avgöra många sekretessfrågor från fall till fall, med hänsyn tagen till de många omständigheter som kan förekomma. I ökande grad måste nu sådana frågor kunna lösas av datorer, när de olika registren automatiskt sammankopplas med varandra. Då måste datorerna få besked. De beskeden kan endast lagstiftaren ge och de är i dag faktiskt icke givna, i varje fall inte tillräckligt entydigt. Det brukar sägas, och det har sagts här i dag också, att det absolut inte är någon fara med att man kopplar in CPR i andra dataregister, ty uppgifter som finns i CPR är ju offentliga och kan alltså enligt definitionen icke missbrukas. Detta resonemang kan inte godtagas, i varje fall inte innan regeringsrätten haft tillfälle att yttra sig över en fråga som har tagits upp och bedömts av JO men som ännu inte blivit prövad i högre instans. I årets ämbetsberättelse från JO skildras ett beslut från den 27 april 1971, där en person begärt att få ut en rad personavier på en pastorsexpedition och blivit vägrad detta. JO Petrén skriver här — och jag återger det på hans egen korrekta kanslisvenska — att myndigheten i varje särskilt fall har att pröva om den enskildes personliga förhållanden är på sådant sätt berörda att anteckningens utlämnande bör vägras. Man måste därvid, skriver han, beakta den kumulativa effekten av att personavin innehåller så många olika uppgifter om den enskildes person. Detta är en effekt som lagstiftaren inte kunnat förutse, men det kan inte uteslutas att i vissa fall just sammanställningen av eljest på skilda håll tillgängliga upplysningar blir av den art, att den kommer att innehålla sådan upplysning om enskilds personliga förhållanden, som åtnjuter sekretesskydd enligt 13 § sekretesslagen. Av detta JO: uttalande framgår otvetydigt att det på rättstillämpningens nuvarande skede i Sverige inte alltid är givet att alla uppgifter som finns i CPR skall vara totalt offentliga för alla människor. I tveksamma fall bör man inte handla, och det är exakt vad reservanterna tillstyrker — dvs. tills vi har fått mera stringenta lagar. Slutligen, herr talman, är det uppenbart att allting i denna världen inte går att sätta på binära tal och att även i det mest genomdatoriserade samhälle många bedömningar måste göras av människor. Vi från folkpartiet har av den anledningen talat för en dataombudsman, som Nr 63 skulle ha riksdagens uppdrag att kontrollera att datorerna och deras Fredagen den informationsmassor används enligt lagens anda och bevaka de enskildas 21 april 1972 intressen därvidlag. Skatteutskottet har i sitt betänkande förordat attett —— — — — något motsvarande uppdrag skulle överlåtas åt en rådgivande parlamenta Inrättande av ett risk nämnd med alla partier representerade, som skall höras innan centralt personmedgivande ges att ansluta andra databanker eller terminaler till CPR. register, m.m. Detta är en urvattnad version av vårt krav på dataombudsman. Den parlamentariska nämnden skulle inte ha någon rätt att lägga in veto, den skulle till att börja med inte ha mycket till lagar att följa och den skulle enligt utskottets egen skrivning egentligen mest fungera som en form av vuxenutbildning för riksdagsmännen i datafrågor. Utskottsmajoritetens förslag kan alltså anses som ett steg i rätt riktning, men ingalunda som ett tillräckligt långt steg, mot det tillstånd då medborgarna här i landet har full och tillräcklig garanti för att datorernas makt inte missbrukas och inte släpps lös okontrollerad. Som jag sade, herr talman: Det steg som reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 17 gäller är ett litet steg mot en av lagen icke tillräckligt kontrollerad informationskoppling. Men någonstans måste man säga stopp. Vi säger det här.

Herr talman! 1970 års folkräkning var naturligtvis en väckarklocka för datadebatten i vårt land. Egentligen är det ganska besynnerligt att den väckarklockan ringde så sent — datautvecklingen har ju pågått under mycket lång tid. Jag tycker det är riktigt att i det här fallet säga att statsmakterna många gånger om har låtit sig akterseglas av den tekniska utvecklingen. De mycket nödvändiga utredningar med parlamentariskt inslag som nu pågår borde egentligen ha startats långt tidigare. Vid 1970 års folkräkning krävde allmänheten mer information om användningsområdena för begärda uppgifter och skyddet för den personliga integriteten innan man var beredd att stå till tjänst med de utförliga upplysningar av personlig karaktär som folkräkningsformulären krävde. Ett antal klagomål gick till justitieombudsmannen som bl.a. sammanfattade stämningarna kring integritetsdiskussionen på följande sätt: ”En anledning till oron är otvivelaktigt att söka i en växande osäkerhet och misstro inom stora befolkningslager inför de faror för privatlivets helgd, som den snabba utvecklingen av datatekniken innebär.

Givetvis har samhället för sin planering ett direkt behov av att inhämta en mängd informationer, men det är lika självklart att när det blir fråga om nära personliga uppgifter finns det givna gränser för informationssamlandet. Till detta 99 kommer så vilket mönster man väljer för hur informationssystemen skall byggas upp, och det är förståeligt att människor i allmänhet inte upplever några garantier för personlig integritet när olika, stötande former av missbruk förekommer — missbruk som direkt berör dem själva. Jag skall bara nämna några exempel: försäljning av kreditupplysningsföretag till utländska intressen, försäljning av kreditupplysningar på exekutiv auktion, varvid bara en tillfällighet förhindrar att de kommer till en oavsedd och olycklig användning, reklamförsändelser av mycket närgånget slag, som även kan få starkt tragiska följder. När t.ex. en familj får barn kommer det omedelbart en massa reklamförsändelser. Men det är inte alltid som barnafödandet går lyckligt och det har inträffat tragedier i det här sammanhanget. Datatekniken fungerar alltså oerhört anonymt och tar inte hänsyn till personliga händelser och förhållanden. Det är naturligtvis därför som vi som politiker för allmänhetens räkning måste bevaka att det finns en regelapparat som gör att vi kan länka in datateknikens användning på positiva vägar. Datorernas användning som instrument för kontroll över individer är naturligtvis en oerhört viktig sak. Användandet av datateknik — och det har varit uppe tidigare här i debatten — vid tjänstetillsättningar och arbetsmarknadsåtgärder innebär egentligen en väldigt illavarslande avhumanisering av hela samhällsapparaten. Och det här utslaget av effektivitetstänkande kan ge upphov till personliga tragedier, eftersom utnyttjandet av datalagrad information i det här avseendet inte utgör någon garanti för att de rätta besluten fattas. Personkontakten och individens möjligheter att påverka sin arbetsoch livssituation får inte åsidosättas. Datorerna bör hellre vara ett instrument för den enskildes kontroll av samhälle och organisationer än tvärtom. Låt mig säga några ord om den förändrade situation som vi har fått när det gäller offentlighetsprincipen. Denna tillkom ju för att ge allmänheten full insyn i och därmed kontroll över myndigheternas förehavanden, och den är således en grundsten i vårt demokratiska system. Men införandet av ADB har på ett radikalt sätt förändrat situationen för informationsflödet i samhället. Offentlighetsprincipen fungerar nu inte bara som en garanti för allmänhetens insyn i förvaltningen, den ger också företag, organisationer och myndigheter full insyn i de uppgifter som insamlats om enskilda personer. Och dessa uppgifter kan användas för påtryckning på eller kontroll av enskilda individer. Datateknikens införande har alltså resulterat i att offentlighetsprincipen har fått en ny och från den ursprungliga funktionen skild effekt. Offentlighetsprincipen är en omistlig tillgång i vårt politiska system så som den ursprungligen var avsedd att fungera. Det är därför av central betydelse att den återges sitt ursprungliga syfte, så att ingen med offentlighetsprincipen som argument kan tilltvinga sig kontrollen över enskilda människors göranden och låtanden. Därmed kommer jag något in på maktproblematiken, som jag tycker är central i detta sammanhang. Det allra första man måste konstatera är att datateknikens utveckling måste stå under demokratisk kontroll. Detta är desto viktigare som samhället blir alltmer svåröverskådligt och komplicerat och informationsflödet ständigt ökar liksom de tekniska möjligheterna att snabbt hantera, kombinera och utnyttja tillgänglig information. Det är främst de individer vilka är placerade i informationscentra eller i dessas närhet som kan nyttiggöra den flödande informationen för egen eller andras räkning. Beslutsfattare av olika slag är särskilt beroende av informationen, och det är alltså fråga om ett legitimt behov inom vissa gränser. Därför koncentrerar man också till vissa informationscentra och försöker till dem knyta viktiga informationskanaler. Information betyder makt i åtskilliga sammanhang. Centraliserad information innebär stora möjligheter och risker för ett centraliserat beslutsfattande. Enligt vår uppfattning måste datasystemen organiseras så att den enorma faktakapacitet som finns i dem blir ett medel och ett stöd i arbetet att skapa ett så demokratiskt samhälle som möjligt i stället för att förbehålla vissa människor och beslutsfattare en mängd information. Kort uttryckt kan man säga, att vi vill tillägga också datateknikens fortsatta utveckling en möjlighet att spela en roll för skapandet av ett decentraliserat samhälle. Åtskilliga praktiska svårigheter har hittills varit förknippade med en fullständig information om den enskilda individen på grund av svåråtkomligheten hos olika register, inte minst därför att de varit skilda ifrån varandra. Registerstrukturen har, om man så vill uttrycka det, varit decentraliserad hittills. Debatten härom har ju förts också här i dag. Det är i detta avseende man får skillnaden i förhållande till nuläget när man väljer ett system av CPR:s karaktär. Datatekniken och de nästan obegränsade möjligheterna att kombinera information ur olika register har snabbt skapat möjligheter för en starkt centraliserad informationsbehandling. Den enskilda människans personliga integritet har blivit avsevärt svårare att skydda. Därför finns det särskild anledning att knyta förhoppningar till vad exempelvis OSK kommer att föreslå.

Vi vet att i den samordning av en mängd register som pågår i den offentliga sektorn är baspelarna, om man så får uttrycka det, CPR , CFD och CFR . Dessa basregister täcker oerhört mycket av den information om enskilda människor som det över huvud taget kan vara ett samhällsintresse att registrera. En viktig principfråga framöver, som jag menar att vi inte är mogna att ta ställning till, blir därför: Vilken typ av system skall vi till sist välja? Hur skall det vara organiserat? Skall vi lägga upp det på en regional nivå eller skall vi fastna för den centrala registerformen i samtliga fall? Går det att göra några gränsdragningar som är av den restriktiva karaktären att vi kan ha ett centralt register? Så tycker jag att frågeställningarna bör vara. Jag lutar åt att mycket, som vi redan i dag är överens om bör insamlas och registreras ur sam hällsplaneringssynpunkt, skulle tjäna på en regional kanalisering och en regional behandling. Man bör lägga in starka spärrar mellan dessa regionala register och till det knyta en demokratisk kontroll. Detta har centerpartiet utvecklat i partimotioner inte minst förra året. Jag går därför inte nu in på de sakerna, utan den debatten måste vi föra när utredningar finns på bordet och dessa har remissbehandlats. Jag vill anlägga ytterligare några principiella synpunkter på maktstrukturen i det här sammanhanget. Jag har så att säga antytt slutsatserna och de utvecklingstrender som finns. Som jag ser det kan demokratin omintetgöras, ifall man tillåter en ohämmad byråkratiseringsoch teknokratiseringsprocess i samhället, och det finns stora möjligheter för systemmän att styra datorutvecklingen i en sådan riktning att centraliseringen av beslutsfunktionerna påskyndas och byråkratins makt över samhällsapparaten stärks. Där kommer min tidigare kritik av statsmakternas sätt att agera in. Jag tycker alltså att vi har varit alltför sent ute i det här sammanhanget. Utvecklingen har gått väldigt långt, vilket ökar risken för att själva systemuppbyggnaderna kommer att styra lagstiftningens principiella inriktning. Datorerna utgör nämligen ett utomordentligt bra verktyg för att styra samhällsutvecklingen. De måste därför ställas under sträng demokratisk kontroll, och vi måste egentligen försöka göra dem till folkets instrument och inte byråkraternas och teknokraternas. Först då när människor vet med sig att de har ett inflytande i samhället och över datorerna, kan de känna trygghet och hysa förtroende för samhällets behov av att plocka in en massa information för att kunna bedriva en vettig sam hällsplanering. Datorerna kan både underlätta och hindra beslutsdelegering, och det är viktigt vilket val vi träffar där. Vi måste alltså se till att göra begränsningar, så att inte endast de centrala samhällsfunktionerna får en obegränsad roll i den här verksamheten. En selektiv informationsspridning måste t.ex. undvikas då den fungerar som ett medel att styra individens ställningstaganden. De olika handlingsalternativen måste stå till den enskildes förfogande för att ett ställningstagande skall kunna ske. Annars kan individen ganska lätt manipuleras, och demokratin kommer återigen i fara. Man har — sagt i debatten här i dag: Innebär inte CPR ändå ett framsteg ur integritetssynpunkt? Inga nya uppgifter kommer ju till och det blir bättre kontrollmöjligheter. Min avgörande invändning mot förslaget är den som jag har varit inne på tidigare: Vi väljer med beslut om CPR den typ av datasystem som vi vill acceptera, och detta utan att klargöra alla de konsekvenser som det kan få i framtiden. Det är givet att har man denna centrala funktion, via vilken det är lätt att söka olika uppgifter i olika riktningar, har man också en ständig press på sig att till detta centrala personregister knyta andra register — inte bara de som nämns i den nu aktuella situationen, utan så kommer det att vara hela tiden när man väl en gång har valt detta system. Däri tycker jag ligger betydande risker. Sedan skall naturligtvis principen också vara, som här redan sagts, att det först stiftas lag och att vi därefter väljer systemuppbyggnaden. Herr Brandt sade tidigare att den parlamentariska nämnd som Nr 63 majoriteten i skatteutskottet har föreslagit var avsedd att försöka Fredagen den övertyga ”de skräckslagna reservanterna”. Jag tycker det var litet synd 2] april 1972 att herr Brandt uttryckte sig på det sättet, eftersom jag faktiskt trodde. ———— — att det låg en djupare motivering bakom den parlamentariska nämnden, Inrättande av ett nämligen insikten om att vi alldeles speciellt på dataområdet måste ha en centralt Persalr ständig demokratisk kontroll. register, m.m. Vidare är mycket av den kortsiktigare argumentationen för register av denna karaktär knuten till att systemet innebär rationaliseringar. Det har nästan blivit ett axiom att så fort man inför datateknik på ett område, uppnår man rationaliseringar. Så borde det också rimligen vara. Men underligt nog kan vi konstatera att det nästan aldrig förekommer att vi i efterhand får någon redovisning av på vilket sätt denna rationalisering har lyckats. Jag tror det är nödvändigt att börja kräva sådana redovisningar av statliga myndigheter. Givet är att lockelsen att plocka in nya uppgifter och att höja ambitionsnivån i stället för att göra besparingar är utomordentligt stor i sådana här sammanhang, och det är väl den vägen man hittills har vandrat. Genom att datatekniken har så stora användningsmöjligheter vill man använda den till så mycket som möjligt. Där utvidgar man alltså gränserna, när man får en chans att rationalisera. Jag anser att vi bör kräva av statskontoret och andra statliga myndigheter som använder datateknik mer redovisning av på vilket sätt man lyckats att rationalisera verksamheten vid införandet av data. Herr Brandt sade också att vi målar i svart. Ja, jag skulle vara glad om vi kunde se på dessa problem utan farhågor och man bara hade en positiv sida hos datatekniken. Att den har en sådan positiv sida kan vi vara överens om. Men vi har alla en del fördomar att bära på, inte minst fördomar om andra människor, herr Brandt! Och det är det som gör att vi har ett behov av skydd för den personliga integriteten. Det är ju inte rimligt att en enskild individs ”synder i det förgångna” skall följa och belasta honom i alla senare sammanhang. Men det finns sådana risker vid en registrering och centralisering av informationen om individerna. Om vi inte hade behövt vara så rädda om den personliga integriteten — alltså det som människorna själva uppfattar som sin egen personliga sfär — kunde vi också vara mera öppna för förslaget. Vidare har vi det som jag redan har varit inne på, nämligen maktsträvandena i samhället. I den mån man centraliserar informationsflödet ökar riskerna med ett oriktigt utnyttjande av informationen. Vi torde nämligen kunna vara överens om att tillgång på information är en del av makten, och även det är en sak som jag anser bör få diktera våra ställningstaganden. Centerpartiet har för sin del i program fastslagit vissa punkter, som vi menar bör speciellt beaktas när det gäller datateknikens fortsatta utveckling. Användningen av den bör, som jag tidigare har nämnt, ställas under demokratisk kontroll. Stor restriktivitet bör prägla insamlandet av persondata. Personanknytning bör vi bli mera restriktiva med, också i registren. Det är inte sagt att vi skall använda personnumret som nyckel i alla tänkbara och otänkbara sammanhang. Integrering av olika register bör kraftigt begränsas. All försäljning av persondata bör förbjudas. Alla 103 data som insamlas om enskild bör förstöras efter viss tid. Uttag av persondata och ändamålen för uttag skall regelbundet meddelas dem som berörs. Den enskilde måste ha rätt att få tillgång till alla uppgifter som kan tänkas påverka hans livssituation på arbetsplatser, i bostadsområden, osv. Samhället bör ha fullständig kontroll över de register som används, inte minst inom banker och försäkringsbolag. Detta är några punkter i centerpartiets program, som förra året antogs av vår riksstämma och som är grundläggande för vårt sätt att i dag se på denna fråga. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid skatteutskottets betänkande nr 17.
Herr talman! Det gick som jag befarade. Här har Olof Johansson i Stockholm talat om mycket annat än vad frågan gäller, nämligen ett centralt sökregister. Skatteutskottets uttalande på s. 5 i betänkandet har tidigare citerats: ”Det föreligger ett uppenbart behov av en lagstiftning som reglerar datateknikens användning” osv. Jag har undvikit att debattera hur vi skall ordna det när det gäller datatekniken i framtiden. Jag har försökt förklara att registren redan finns och att man nu bara vill skapa ett centralt organ. Varför har reservanterna inte motionerat om en skärpning av den lagstiftning som finns? De senaste talarnas resonemang går ju ut på att det är fel som det är nu. Man målar ut det faktum att uppgifter ur de regionala registren lämnas ut som om detta stred mot den enskilda människans integritet. Men det har inte fallit någon in att föreslå att vi skall ändra på det. Herr Olof Johansson föreslår att vi skall undersöka om man inte i stället skall ha regionala system. Men riksdagen beslöt 1946 att här skulle införas ett centralt personligt sökregister. Man tog då inte ställning till om det skulle vara ett dataregister, men man fattade beslut om ett centralt register. Menar herr Olof Johansson att vi nu skall upphäva det beslutet? Om herr Johansson inte tycker att vi skall göra det, skall personalen då sitta och plita med kort och liknande i fortsättningen också och inte använda det rationella system på teknikens område som man nu har fått fram? Det är detta frågan gäller — det är inte märkvärdigare. Man vill bara överföra de register som redan finns och som är offentliga. Är det något fel på detta, så skall ni kritisera det och föreslå en ändring. Men det gör ni inte, utan ni bara utmålar vilka förfärliga konsekvenser det får om man överför uppgifterna till ett centralt register. Diskussionen om vilka konsekvenser datautvecklingen kommer att få gäller inte den här frågan. Jag är också medveten om att vi behöver en grundläggande utredning inför framtidens datautveckling.
Herr talman! Jag antar att herr Brandt och jag är överens om att verkligheten har förändrats en aning sedan 1946. Det är i varje fall min utgångspunkt i den här debatten och verklighetens förändringar måste man ta hänsyn till, inte minst när de berör så här känsliga områden.

Detta är inte rätta tidpunkten att ta den Inrättande av ett slutliga diskussionen, utan diskussionen bör föras i anslutning till Centralt personoffentlighetsoch sekretessutredningen. register, m.m. Sedan kan vi vara överens om att kritisera det manuella system som nu används på länsstyrelseplanet, men även den frågan är svår att med ett enda slag lösa genom en ändring av lagstiftningen i dag. Det är också en fråga som har anknytning till offentlighetsoch sekretessutredningen, och den bör vi titta på i det sammanhanget. Det är då man kan väga föroch nackdelar mot varandra. Genom att ta beslut om CPR i dag väljer man i realiteten, och därmed är man fast. Man valde inte på det definitiva sättet 1946, utan det valet står vi inför i dag. Jag har sagt att det är synd att statsmakterna inte vaknat tidigare och att det kan bero på att det inte har funnits en så stark allmän opinion förrän folkoch bostadsräkningen kom 1970. Vi lider i dag av att ha ett laglöshetens tillstånd på detta område som verkligen inte leder till någon rättssäkerhet.

Herr talman! Det hade naturligtvis varit önskvärt att denna debatt hållits innan avtal tecknats om hyra med rätt till köp av dataanläggningen. Men efter detta konstaterande har man enligt mitt förmenande att fatta ett praktiskt beslut. Herr Brandts farhågor om den debatt som förts har ju besannats. Om detta beslut inneburit någon förändring till det sämre för den enskilde ur sekretessynpunkt hade jag inte stött ett sådant förslag. Fru Anérs kritik gäller ju den nuvarande lagstiftningen, och det har inte med dagens beslut att göra. Pastorsämbetena får lämna ut de uppgifter som hon har nämnt, riksförsäkringsverket likaså. Och om nu adressuppgifter är offentlig handling, så sker detta oavsett om man inrättar ett centralt personregister eller ej. De uppgifter som kommer att bli tillgängliga vid inrättandet av ett centralt personregister kan redan inhämtas på annat sätt, exempelvis genom länsstyrelserna. Det har nämnts — och det har herr Johansson också menat — att detta inte alls är bra, och det är väl bara att konstatera. Att decentralisering skulle ha någon betydelse i det här sammanhanget har jag svårt att förstå, den finns ju redan. Riksskatteverkets styrelse, som har lekmannainslag av representanter för intresseorganisationer och riksdagsmän, var enhällig i sin hemställan till Kungl. Maj:t om att ett centralt personregister skulle inrättas. I sammanfattningen i promemorian uttalas, att uppgifterna i det nya systemet blir mera lättillgängliga endast för dem — observera det — som ansluter terminaler eller datorer till CPR. Sådan anslutning bör förutsätta beslut av Kungl. Maj:t. I hemställan heter det att för anslutning till registret med terminal eller dator krävs Kungl. Maj:ts medgivande. 105 Projekt av den här typen tar lång tid att utreda och projektera. Reservanternas förslag innebär att de som arbetar med uppbyggandet av CPR-datasystemet den 1 juli måste avbryta detta arbete. Det måste efter vad jag kan förstå vara svårförklarligt för myndigheten, i detta fall riksskatteverket, och de direkt berörda, de som arbetar med projektet, eftersom det ur sekretessynpunkt inte händer något i sak, då redan befintliga system innehåller samtliga de uppgifter som skall ingå i CPR.

Reservanternas förslag innebär också att man motsätter sig att det nu manuellt förda personregistret skulle kunna göras säkrare. Jag skall kanske förklara att detta är ett register huvudsakligen över personer som invandrat, utvandrat eller överförts till eller ifrån obefintlighetsregister. Nu bokstavligt talat handplockar man inte mindre än 1,1 miljon sådana kort, ett för att använda ett modernt uttryck dödtråkigt arbete. Det framgår av svårigheten att rekrytera personal och den stora personalomsättningen på det här området. Med detta följer också risk för felaktigheter, som för enskilda personer kan betyda rättsförluster, såsom inom socialförsäkringsområdet och annat. Samma sak gäller för skattebetalare. Det skulle bli lättare att definiera inbetalning av skattemedel som sker med ofullständiga uppgifter från arbetsgivare som har haft tillfälligt anställda arbetstagare. Beträffande centraliseringen anser jag liksom statskontoret att det måste vara bättre att ha ett centralt register där personalen helt kan göras medveten om de problem som finns ur sekretessynpunkt och därmed också blir vaksam för de problemen och lätt har tillgång till expertis på området vid fall av svårbedömd art. De som nu irriteras av direktreklam av olika slag kan väl inte bli befriade från detta. I egenskap av barnavårdsman har jag haft anledning att i fall då ensamma mödrar känner stor oro inför framtiden beklaga den påträngande reklam som vederfares nyblivna mödrar med hejiga lyckönskningar till den lyckliga tilldragelsen. Vänlig påminnelse att hustrun fyller år kan vara mera oförargligt och kanske fyller en uppgift som praktisk påminnelse åt äkta män och blir möjligen till oväntad glädje för en och annan hustru. Jag vill understryka vad herrar Brandt och Haglund har sagt om den av skatteutskottet föreslagna rådgivande parlamentariska nämnden. I den borde ju fru Anér vara självskriven. Jag skall inte i onödan ta kammarens tid i anspråk och vill inte upprepa vad herr Brandt har sagt tidigare om utskottets betänkande utan yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Datafrågorna skär in på många områden. Det som finansutskottet haft att ta ställning till — och som återfinns i utskottets betänkande nr 16 — är dels ett begärt investeringsanslag om 58 miljoner kronor för anskaffning av datamaskiner under den civila delen av statens datamaskinfond, dels frågan om ett beställningsbemyndigande framöver för samma ändamål, i propositionen begärt till ett belopp av 95 miljoner kronor. På den förra punkten är vi eniga i utskottet; på den senare är vi det inte. De moderata representanterna har reserverat sig. Men låt mig innan jag berör reservationen i fråga om beställningsbemyndigandet ta upp några mer principiella synpunkter, som vi i utskottet anser hör hemma i den här debatten. Frågor om upphandling av viss materiel vid en statlig myndighet hör ju normalt hemma vid den myndighet som skall ha materielen. När det gäller datamaskiner, så är det två skäl som varit avgörande för att just den statliga upphandlingen fått ske i särskilt fastställda former, där statskontoret är den centrala instansen. Det ena skälet är väl att datamaskiner är dyrbara, och staten måste se till att de maskiner och den utrustning som anskaffas utnyttjas till fullo genom samordnat utnyttjande. Det andra skälet är att den här upphandlingen är utomordentligt besvärlig samt tekniskt och ekonomiskt komplicerad och ansvarsfull. Den kompetensen har alltså samlats till statskontoret som central instans. Det är av dessa skäl som vi i ett sammanhang nu har att ta ställning till ett investeringsanslag för budgetåret 1972/73 för anskaffning av maskiner och till ett bemyndigande att beställa maskiner och utrustning för 95 miljoner kronor utöver tidigare lämnade beställningsbemyndiganden. Ett bemyndigande av den här arten är naturligt att Kungl. Maj:t begär av riksdagen. Ofta finns ju inte ens den utrustning eller den maskin man vill ha, och utvecklingsarbete av den här arten innebär åtaganden som staten måste infria. Att det begärda bemyndigandet omfattar just 95 miljoner kronor är i sig inte särskilt intressant. Vi har i utskottet i detalj tagit del av de anskaffningar som enligt det begärda bemyndigandet är aktuella. De har ifrågasatts av reservanterna, men jag för min del — och jag vågar säga för utskottsmajoritetens del — finner det självklart att man inte skall spilla bort miljoner i onödan genom att ge offentlighet åt dessa siffror. Upphandling är en grannlaga sak och bör behandlas som en sådan. I utskottets betänkande redovisas vissa av de beställningar som kan komma i fråga. Att de räknas upp här innebär självfallet inte att vi i finansutskottet tar ställning till om eller när den här maskinutrustningen skall anskaffas. Det ligger i vissa fall relativt långt fram i tiden. Prövningen av hur ett system skall byggas upp eller om en anskaffning är ekonomiskt motiverad sker i annat sammanhang, och om frågorna är av principiell vikt får de underställas riksdagen för en övergripande bedömning i vederbörande utskott. Reservanterna däremot har gett sig in på en sakprövning av projekten och anser sig ha sådan kompetens på området att en speciell, möjlig anskaffning skall utmönstras och att bemyndigandet därför inte får innefatta beställningar för karolinska sjukhuset. Det måste innebära att de i sak ger klartecken för beställning av alla andra projekt som inkalkyleras i de 95 miljonerna. Det är ett ställningstagande av betydligt större räckvidd än vad vi andra i utskottet har velat ta ansvaret för, och jag vill beteckna motionärernas ställningstagande som mycket anmärkningsvärt. Vi har i finansutskottet mycket ingående behandlat detta ärende, vilket har lett till att de moderata reservanterna nu har gått sina partivänner till mötes till ca 7 procent. Reservanterna vill låta bemyndigandet om fatta 88 av de 95 miljonerna men inte de återstående 7. Det är mycket möjligt att den aktuella beställningen inte skall göras — en utvärdering pågår ju — men jag finner ställningstagandet principiellt betänkligt. Det kan inte ankomma på finansutskottet att i denna form avvisa ett projekt som vi vet mycket litet om. Låt mig sedan säga följande i fråga om den allmänna debatten om statens anskaffning av datamaskiner. Finansutskottet har att bevaka att rationaliseringar och besparingar inom statsverksamheten kommer till stånd i all den utsträckning som är möjlig.

Här har riksdagen ett ansvar som vi inte skall krypa undan. Jag yrkar, herr talman, bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan bara upprepa vad jag sade tidigare. Det är inte finansutskottets uppgift att göra den prövningen, utan datamaskinanvändandet prövas av andra utskott. I deras bedömning kommer givetvis lönsamheten och de kaikyler som herr Brundin åberopade in i bilden. Jag noterar att herr Brundin är belåten med att finansutskottet har redovisat projekten. Det är emellertid den principiella frågan, herr Brundin, som är betänklig. Ni öronmärker en anläggning och säger att den vill ni inte vara med om. Men ändå har ni sagt ja till alla de övriga. Det har vi andra i finansutskottet inte gjort i och med att vi har tillstyrkt bemyndiganden på 95 miljoner kronor!

Herr talman! Jag ber kammarens ärade ledamöter om ursäkt för att jag inte förhandsanmält mig till denna debatt. Det sammanhänger med att jag först i dag kom till Stockholm, eftersom offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén har sammanträtt hela denna vecka. När vi avslutade vårt arbete i går eftermiddag var vi fullständigt eniga om ett förslag till datalag, som inom kort kommer att presenteras. Offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén har haft riksskatteverkets promemoria om upprättande av ett centralt personregister på remiss.

Någon skyldighet för myndighet att utföra bearbetningar av materialet kan enligt OSK inte härledas ur offentlighetsprincipen. Beställningar omfattande viss kategori med angivna bestämningar eller av fortlöpande leverans av exempelvis adressförändringar kräver särskilda åtgärder och ett icke obetydligt arbete. Sådana beställningar behöver alltså inte på grund av offentlighetsprincipen efterkommas utan särskild prövning.

Samtliga de synpunkter som offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén har framfört har blivit beaktade. Därtill har departementschefen föreslagit att en särskild parlamentarisk nämnd skall stå till förfogande för att avgöra de frågor som har anknytning till utnyttjandet av detta centrala personregister.

Vi anser det tveksamt om utredningen borde ha tagit ställning i CPR-frågan innan den framlagt sin principiella syn på dataregistrens utnyttjande.” Detta är, herr talman, med förlov sagt ett mycket besynnerligt uttalande i denna reservation.

Jag tycker det är besynnerligt att man inte vill inhämta synpunkter från en kommitté som har arbetat med dessa frågor i snart tre år. OSK har i fullständig enighet tillstyrkt detta förslag. Jag vill fråga herr Olof Johansson i Stockholm om han inte har något förtroende för sin partibroder, riksdagsmannen Polstam, som står bakom detta remissvar. Jag vill fråga folkpartiets representanter: Har ni inte något som helst förtroende för er ledamot i OSK, som tillika är chefredaktör för Dagens Nyheter? Jag vill fråga moderata samlingspartiets ledamöter: Har inte Nr 63 heller ni tilltro till Én f. d. presidiesekreterare i moderata samlingspartiets Fredagen den kansli, som också står bakom detta remissvar? 21 april 1972 Fru Anér påstår att folkpartiet alltid har handlat efter principen: ——X-Å— ”Lagarna först — datorerna sedan”. Folkpartiet har kanske bestämt sig Inrättande av ett för att handla efter den principen nu. Men jag vet inte att folkpartiet — Ce”tralt personhade något emot införandet av datateknisk behandling av uppbördssyste = ”egister, m.m. met och folkbokföringen. Det är i princip dessa uppgifter vi nu diskuterar. Alla de uppgifter som skall ingå i centrala personregistret finns, som åtskilliga talare här tidigare har anfört, ute i länsstyrelsernas datakontor. Det enda man gör är en teknisk förändring. I debatten har det från oppositionen talats om personlig integritet, men ingen har definierat detta uttryck. I debatten om den automatiska databehandlingens risker har man alltså huvudsakligen givit uttryck åt farhågor för vad man har kallat den personliga integriteten. Med syftning på ungefär samma förhållanden har det också i anslutning till bl.a. tryckfrihetsförordningen talats om privatlivets helgd. I främst amerikansk juridisk doktrin har det utbildats ett rättsligt begrepp privacy, men då man försöker precisera vad som egentligen avses med detta uttryck visar det sig mycket svårt att göra någon exakt gränsdragning. Grundtanken torde emellertid sannolikt kunna uttryckas så, att den enskilde bör ha tillgång till en fredad sektor inom vilken han kan avvisa inblandning från det allmänna och från andra som han uppfattar såsom obehöriga. Det har framhållits att tanken på en fredad sektor för den enskilde är resultatet av en ganska sen historisk utveckling. Från bysamhället och familjen saknas det belägg för att några anspråk på avskildhet från de enskilda kunde uppfattas som befogade. Å andra sidan torde solidariteten inåt i de små grupperna ha motsvarats av en slutenhet utåt, varigenom gruppens medlemmar kunnat hävda sin egenart och avskildhet. Svårigheterna med att fastställa vad man menar med integritet sammanhänger med att en rätt att bli lämnad i fred aldrig kan vara absolut i ett samhälle. Gemenskapens krav på insatser från den enskilde i fråga om t.ex. arbete och skatter och upplysningar som skall ligga till grund för gemensamma åtgärder måste nödvändigtvis begränsa den privata sektorn. I nära samband med detta anspråk på en fredad privatsektor står kravet från den enskilde att bli bedömd efter relevanta kriterier. Om man vet att en myndighet eller en organisation har tillgång till omfattande information om den enskildes personliga förhållanden, ligger den misstanken nära till hands att informationen utnyttjas till osakliga ställningstaganden. Vidare föreligger risk att ofördelaktiga uppgifter om en persons förflutna i otillbörlig grad kan komma att påverka hans möjligheter i framtiden. Samhällets krav på solidaritet och ekonomisk effektivitet måste begränsas bl.a. genom att övervakningen av den enskilde inte tillåts bli fullständigt effektiv. Detta kan sägas vara grunden till den unika svenska offentlighetsprincipen, som vi i vårt land uppfattar såsom en väsentlig faktor i vårt demokratiska samhälle. En integritetstanke, uttryckt i så allmänna termer som jag har använt 1 här, finner man i debatten i de flesta länder. Då man utifrån obestämt deklarade utgångspunkter går över till konkreta avvägningsfrågor visar det sig emellertid föreligga viktiga och betydande åsiktsskillnader. Olikheterna visar sig mellan olika länder. Den i svensk lagstiftning sedan länge rådande offentlighetsprincipen för sådana uppgifter som den enskildes adress, födelsedatum och civilstånd uppfattas sålunda i åtskilliga kontinentala länder som närmast chockerande intrång i privatlivets helgd. Motsättningar finns också mellan generationerna och mellan olika befolkningsgrupper inom ett och samma land. Ett exempel på hur uppfattningen med tiden förändrats är de krav på insyn som de nutida svenska taxeringsförfattningarna ställer och som knappast skulle ha ansetts möjliga vid sekelskiftet. Jag finner med stöd av vad jag här har sagt att någon skarp och detaljerad gränsdragning kring vad som bör vara tillåtet knappast kan göras. Vissa riktlinjer torde man dock kunna dra upp. En utgångspunkt kan väl anses vara att all information om den enskildes förhållanden i och för sig kan beröra integriteten. I första hand är det användningen av informationen om honom som den enskilde kan uppleva som en kränkning eller ett hot, men redan vetskapen om att uppgifter finns samlade kan stundom ha relevans. En bedömning av vad som skall anses vara otillbörligt intrång måste ske genom en avvägning mot de allmänna och enskilda intressena som talar för att information av skilda slag samlas och används för olika ändamål. Slutsatsen av detta är enligt mitt förmenande att den automatiska databehandlingen medför helt nya faror för intrång i den personliga integritetssfären. Sådant intrång kan visserligen förekomma även som en följd av manuell hantering av information, men med de nya möjligheter som öppnats genom den automatiska databehandlingstekniken stegras de riskerna i sådan grad att man kan säga att en principiellt ny situation har uppstått. Utöver dessa reella risker för intrång i samband med insamling, bearbetning och utlämnande av information bör särskilt observeras den psykologiska effekt som vetskapen om den automatiska databehandlingens möjligheter medför. Jag tror det är just denna psykologiska effekt som oppositionen försöker utnyttja. Trots att vi har haft personregister med automatisk databehandling i det här landet under fem års tid har det ännu icke anförts något exempel i Sverige där man kan hävda att denna nya teknik har skadat någon människa. Man talar allmänt om de risker och den fara som här föreligger och bygger upp en psykologisk situation som man utnyttjar i debatten. Hela den debatt som fördes i anslutning till 1970 års folkoch bostadsräkning är ett typiskt exempel på detta. Tanken att information om enskilda okontrollerat kan insamlas och bearbetas utan att de berörda har kännedom därom är ägnad att väcka oro. Kravet på en fredad privat sektor innefattar inte bara att det allmänna och enskilda faktiskt skall respektera det privata området, utan det innebär också att de berörda skall kunna lita på att det förhåller sig på det sättet. Förutsättningarna härför är insynsoch kontrollmöjligheter gentemot dem som har tillgång till den nya teknikens resurser. Detta, herr talman, är den utgångspunkt som OSK har i sitt arbete på att utforma en lagstiftning som reglerar den automatiska databehandlingen.

Av diskussionen i kammaren i dag om datatekniken skulle man kunna dra den slutsatsen, att datateknik är något av ondo och innebär en stor fara och att man om möjligt borde skrota ner allt vad datamaskiner heter. Men, herr talman och ärade kammarledamöter, man bör ha klart för sig att datateknikens utveckling inrymmer starkt positiva drag, nämligen om datamaskinerna används på rätt sätt. Genom denna teknik kan många människor befrias från mekaniska, trista och rutinmässiga arbetsuppgifter.

Herr talman! Det är direkt felaktigt av herr Hugosson att påstå att jag sagt att datatekniken alltid leder till centralisering. Jag betonade att det fanns risker för centralisering i datatekniken. Jag betonade att vi måste styra datateknikens användning på ett sådant sätt, att vi i stället underlättar delegering av centrala funktioner. Därmed åstadkommer vi ett instrument för att skapa ett decentraliserat samhälle. Det förklarade jag uttryckligen. Här är det alltså fråga om på vilket sätt och med vilka intentioner man använder datatekniken. Det var intressant att herr Hugosson tog upp arbetet i OSK. När herr Hugosson talar om att vi i dag mörkmålar, borde han ha insett att OSK utgör ett bevis på att det finns problem på dataområdet som måste angripas, och dessa problem har herr Hugosson anförtrotts att arbeta med. Det är ett erkännande av att det finns problem med datatekniken. Jag hoppas att det senare kommer ett väl genomtänkt förslag, låt vara att ni inte förmår att skapa en skarpt detaljerad gränsdragning beträffande den personliga integriteten, men det hade knappast någon begärt. Den är till sist beroende av vad allmänheten själv från egna utgångspunkter upplever av förtroende för myndigheternas sätt att hantera denna nya teknik. Därför är det så viktigt att man har principerna klara innan man fattar, som ni vill uttrycka det, ”praktiska beslut” av CPR:s typ. Jag menar att detta beslut har en djup principiell innebörd. Det är självklart att vi har förtroende för våra representanter i OSK. I det sammanhanget gjorde herr Hugosson sig skyldig till ett felcitat. Vi har självfallet inte sagt att ni borde vägra att avge remissvar. Däremot har vi sagt att det är ”tveksamt om utredningen borde ha tagit ställning”, vilket är något annat. Detta beror helt enkelt på att ni inte varit färdiga att redovisa er principiella syn på detta problem. Nu är ni klara med slutjusteringen av betänkandet, har vi hört, men det var ni inte tidigare, och eftersom er principiella syn icke kunde redovisas då, hängde alltså era slutsatser i luften vid den tidpunkt då ni avgav yttrande över CPR. Till sist måste jag säga att jag hela tiden trott att det var utskottets förslag att komplettera med en parlamentarisk nämnd för att, som det sagts här tidigare, undvika mörkerrädsla hos reservanterna. Det har inte framförts som departementschefens förslag som herr Hugosson sade. Men det är möjligt att förslaget kommit fram långt tidigare. Det kanske herr Hugosson i så fall kan bekräfta.
Herr talman! Vi är glada över att OSK-utredningen tydligen mycket snart är färdig att lägga fram sitt betänkande, vilket vi skall läsa med intresse. Vi skall även läsa remissutlåtandena och den kommande propositionen, och vi hoppas att detta betyder att det uppskjutande av anknytningen till CPR som reservanterna gått in för inte skall medföra några större olägenheter. Det är alldeles riktigt som herr Hugosson vältaligt påpekade att det är svårt att definiera vad som menas med personlig integritet. Just därför behövs en mycket skärpt och detaljerad lagstiftning för de enskilda fallen där noggrann hänsyn tas till den nya och kommande teknikens utveckling. Det är förslag till en sådan lag vi väntar att få se. Dessutom vill jag instämma med herr Olof Johansson i Stockholm i att det är självklart att vi har förtroende för dem som representerar de olika partierna i denna utredning. Det betyder inte att vi inte kan tillåta oss att ha andra åsikter än utredningen både i sakfrågor, där vi ännu inte tagit del av utredningens uppfattning, och i den procedurfråga som det här gäller.
Herr talman! Såvitt jag kan se är herr Hugosson litet blåögd när det gäller IBM. Han säger visserligen att man tillhandhåller maskiner, men anser inte herr Hugosson att man också bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning där? Är det inte en rätt stark sak när man vill behärska en marknad att föreslå organisationsmodeller och styra dem? Herr Hugosson påstår att vi skulle gömma oss bakom integriteten. Men det gör vi inte, utan här är det fråga om hur man skall utnyttja tekniken. Vi ser det som en stor fara att internationella monopol och finanskapitalet i det här landet behärskar denna utveckling. Se bara på arbetsplatserna! Lider man inte där under datatekniken? Fråga de arbetare som blev utsatta för den press det innebar då det i höstas påstods att de hade varit frånvarande från arbetet utan orsak. En annan sak är att produktionsuppläggningar inte går att ändra på grund av att de är på data. Det har jag själv erfarenhet av och vet vad det betyder. Detta är risker som man löper om man vill utnyttja datatekniken på ett eller annat sätt. Men det är en fråga som herr Hugosson inte alls vill syssla med. Bakgrunden till vår inställning är att vi ser CPR och den statliga byråkratin som ett serviceorgan när det gäller sammankoppling och information så att systemet kan utnyttjas på många olika sätt. Därför anser vi att ett centralt personregister inte kan få förekomma så länge arbetarna inte har kontroll över det.

Herr talman! Jag har inte sagt att det inte finns problem i anslutning till den moderna datatekniken. Jag försökte i ett anförande som var alltför långt tala om de faror och de problem som kan uppstå som en följd av den här nya tekniken. Det är just därför som regeringen har tillsatt olika utredningar som arbetar under högtryck för att skapa regler för att undvika de risker som den moderna datatekniken kan innebära. Jag skall läsa upp ett citat för herr Olof Johansson i Stockholm från direktiven för den förra året tillsatta kommittén som fått i uppdrag att utreda frågor som rör samordning och kontroll av databanker. Citatet belyser just det här med decentralisering. I direktiven står bl.a. att eftersom ”tid och rum inte på samma sätt är begränsande faktorer, blir med den moderna datatekniken friheten att utforma arbetsorganisation, former för beslutsfattande och att välja lokalisering väsentligt större”. Det var detta jag tog som utgångspunkt när jag sade att den nya tekniken skapar möjligheter att bryta den centralisering av beslutsfattandet som man tror att uppbyggandet av stora centrala databanker innebär. Reservanterna säger att de inte riktigt menar så som de skriver i sin reservation. Visst skulle utredningen ha svarat på remissen, men vi borde inte ha framlagt några förslag till skydd för den personliga integriteten, säger man. Det är väl med förlov sagt ett besynnerligt inlägg från en talare som tidigare har sagt att det här är farligt för den personliga integriteten. Vi fick alltså förslaget på remiss och förslag till regler för begränsningar och skydd. Då säger herr Olof Johansson i Stockholm att det var fel att göra det därför att vi inte skulle vara klara med den principiella grundsyn som skall känneteckna det lagförslag som vi skall presentera. Det är väl alldeles uppenbart att när vi framför synpunkter och förslag, så utgår vi ifrån den grundsyn som vi har kommit fram till efter två och ett halvt års arbete. Sedan vill jag bara säga till herr Hagberg att jag är inte blåögd. Jag vet att IBM dominerar marknaden. Men herr Hagberg vet kanske inte att en särskild dataindustriutredning har tillsatts och att riksdagen under de senaste fem åren varje år anvisat ökade anslag för just utbildning inom detta område.
Herr talman! När OSK avgav sitt yttrande över CPR var utredningen inte klar med sitt betänkande. Vi har i dag fått reda på att man har blivit det nu, och jag förutsätter att den principiella grundsynen också har utmejslats efter dessa två och ett halvt års arbete som herr Hugosson hänvisar till. Den saknades alltså vid det tillfälle då remissyttrandet avgavs. Men det hindrar ju inte att man i sitt yttrande kunde påpeka både den ena och den andra risken med CPR, och därför borde man också avge det. Det är intressant att konstatera att herr Brandt och andra socialdemokrater har sett CPR som en entydigt praktisk fråga. Men herr Hugosson, som har sysslat med offentlighetsoch sekretesslagstiftningsfrågor, lutar tydligen åt att detta är en principiellt viktig fråga. Och det var därför som OSK också skulle avge ett yttrande, låt vara att det enligt min uppfattning endast kunde bli ofullständigt vid den tidpunkt då det avgavs. Sedan är vi tydligen överens om att datatekniken skapar möjligheter — jag har inte heller sagt något annat — i olika riktningar. I centerpartiet vill vi, med våra utgångspunkter, att man söker garantera att dessa möjligheter inriktas på att skapa decentralisering.
Herr talman! Eftersom jag har varit med om att utarbeta och avge det här remissvaret torde jag, i motsats till herr Olof Johansson i Stockholm som inte är ledamot av OSK, veta var vi befann oss i vårt arbete när vi avlämnade vårt remissvar. Nog sagt om den saken. Jag har tagit upp datatekniken och integritetsfrågorna utifrån en allmän principiell utgångspunkt. Jag avslutade detta med att anknyta till nu föreliggande förslag. Jag har därvid understrukit att OSK i sitt remissvar har föreslagit vissa åtgärder i syfte att man skulle undvika den psykologiska effekten och den oro som många känner. Samtliga de förslag som vi förde fram i vårt remissvar har blivit beaktade. Sedan ber jag, herr talman, om ursäkt för att jag sade att det var departementschefen som hade föreslagit den här parlamentariska nämnden. Herr Johansson har rätt när han säger att det är utskottets majoritet som har föreslagit den.